Fru talman! I stället för att inleda mitt anförande med en utblick från landstinget i Stockholm och landstingen i Norrland börjar jag med det som jag tycker har präglat väldigt mycket av det senaste halvårets politik, nämligen ordförandeskapet. Det kommer att prägla också denna vecka och nästa helgs politiska rapportering, kanske med undantag för i dag. Det är intressant att se hur det här projektet fortskrider och att se vad som händer utanför den offentliga dagordningen. Och det kommer att bli intressant att se vad som händer i Göteborg.

Jag hoppas att det i Göteborg går att tränga igenom den ganska massiva EU-muren så att det kan bli en dialog mellan dem som finns utanför byggnaderna och dem som finns där innanför. Jag tror mig veta att regeringen har ambitionen att detta ska gå bra. Det som dock bekymrar mig och många med mig är de reaktioner som har kommit efter folkomröstningsresultatet i Irland. Därför vill jag fråga Göran Persson hur han ser på folkomröstningsresultatet när nu den irländska befolkningen sagt nej till Nicefördraget. Det har ju varit diskussioner om det över huvud taget spelar någon roll. Jag tror att det är väldigt olyckligt om man till människor som är engagerade i den europeiska unionens utveckling sänder ut signaler som säger: Det här ska du inte bry dig om, och gör du det så spelar det ingen roll vad du tycker. Även om vi har ordnat en folkomröstning och du får säga vad du vill, kommer vi inte att ta hänsyn till vad du säger såvida det inte passar vad vi hade tänkt oss. Det är ju sådana reaktioner som har kommit från många företrädare för EU:s medlemsländer, också från Göran Persson som ordförande, alltså: Vi har Nicefördraget. Det ligger där och är färdigförhandlat, och det kan vi inte ändra på. De får gärna ha en ny folkomröstning i Irland men vi ändrar inte på fördraget. Detta är, tycker jag, att visa nonchalans och att ytterligare späda på den uppfattning som väldigt många har, nämligen att det är ett politiskt elitprojekt som får en allt mindre politisk legitimitet. Det försvårar naturligtvis också en bra och konstruktiv diskussion om hur detta projekt ska fortsätta. Ju mer det fjärmar sig från det som är människors vardag, desto sämre blir naturligtvis resultatet. Det var lite av samma diskussion när det var en folkomröstning i Danmark om EMU. Folket sade nej. Nu har det varit folkomröstning i Irland. Folket säger nej. Vi ska väl ha, Göran Persson, en folkomröstning om EMU i Sverige också? Om folket här säger nej, vad blir reaktionen? Hur går det med motivationen för människor att engagera sig i en framtidsdebatt om Europas utveckling när man ser att folkomröstningar viftas bort, man ser att det egentligen inte finns något utrymme för en folklig åsikt och en folklig opinionsbildning? Det här är mycket allvarligt. Oavsett vad man tycker om vårt medlemskap är det allvarligt när demokratin sätts ur spel eller nonchaleras på det här provocerande sättet. Jag vet att mycket av diskussionen i Irland inte alls handlade om utvidgningen, som inte heller ifrågasätts genom folkomröstningsresultatet. De länder som nu förhandlar kan förhandla på samma sätt som Sverige och andra länder förhandlade. Man skriver in i förhandlingsprotokollen hur många röster man ska ha i olika forum osv. De frågorna som stod på dagordningen i Irland var också de som stod på dagordningen här, nämligen vår möjlighet till självbestämmande över den ekonomiska politiken men också över utrikes och säkerhetspolitiken. Går det att kombinera den irländska militära alliansfriheten med den nu i mycket snabb takt pågående militariseringen av den europeiska unionen? Det är ett stort frågetecken. Många säger nej, det går inte. Det var en av huvudfrågorna i diskussionen i Irland inför folkomröstningen. Det kommer också att vara en stor fråga här i Sverige naturligtvis, eftersom vi är i precis samma situation när det gäller våra krav på militär alliansfrihet. Jag skulle gärna vilja få kommentarer från Göran Persson på detta. En annan fråga som jag vill ta upp här och som inte handlar om det som jag tror att det flesta är överens om att vi är överens om, nämligen välfärdsfrågorna. Jag tror att det är väldigt tydligt för de flesta i den svenska befolkningen att det finns två sätt att se på välfärden. Det ena är att den är generell, den omfattar alla, den utgår från behov och den kopplas inte ihop med hur mycket pengar man har i plånboken eller portmonnän vid det tillfälle man behöver hjälp eller service. Den ska vara skattefinansierad. Vi ska ta ett gemensamt ansvar. Den enskilda människans frihet ska vara stor, men den begränsas om jag i min frihetssträvan, genom mitt handlande begränsar någon annan människas frihet. Därför ska friheten kombineras med solidaritet och gemensamt ansvarstagande. Den grunden i politiken är jag övertygad om att Vänstern är överens om. Då menar jag Vänstern i vid mening: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och arbetarrörelsens organisationer. Den värderingsgrunden tror jag att vi får tillfälle att stå upp för i det kommande årets valrörelse. Den värderingsgrunden tror jag att människor också kommer att se som viktig när man går till val. Men jag vill ta upp en annan fråga som är giltig också för den europeiska unionen och där jag och vi i Vänsterpartiet är missnöjda med att den inte kom längre upp på den politiska dagordningen, varken i den europeiska unionen eller här i Sverige. Det gäller kvinnorna, kvinnornas situation, vår situation. Jag vill gärna läsa ur anföranden som Maj Britt Marianne Eriksson från Vänsterpartiet som vice ordförande i samma utskott höll i höstas under ett ministerråd som hette Jämställt Europa. De sade så här: Hur ser kvinnornas Europa ut? Tänk er att morgondagens tidningar avslöjar omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna riktade mot en särskilt utvald samhällsgrupp. Denna grupp skulle inte bara vara utsatt för ekonomisk diskriminering, vara sämre avlönad, ha begränsade möjligheter till befordring, vara den grupp som först fick gå då arbetsmarknaden hårdnar utan också vara systematiskt utsatt för övergrepp, våldtäkter, sexuell exploatering, könsstympning och t.o.m. mord. Det skulle visa sig att den här gruppen också var systematiskt diskriminerad inom den sociala sektorn. Jämfört med andra grupper skulle den ha en lägre andel formell utbildning, sämre rättsligt skydd och sämre tillgång till sjukvård. Med största säkerhet skulle sådana här avslöjanden leda till massiva protester med krav på att regeringar världen över skulle sätta in ekonomiska sanktioner och använda allehanda diplomatiska medel mot denna grova förföljelse. Man skulle kräva ett slut på ett sådant apartheidsystem. Om den utsatta gruppen levde på tröskeln till Europa skulle EU kanske t.o.m. ingripa militärt. Trots att den här gruppen innefattar halva jordens befolkning och har varit diskriminerad i årtusenden har effektiva åtgärder aldrig vidtagits. Det faktum att regeringar har vägrat och vägrar att erkänna att flickor och kvinnor från vaggan till graven utnyttjas och förföljs är världens genom tiderna mest flagranta och omfattande kränkning av de mänskliga rättigheterna. Så beskrev de läget för kvinnorna i världen och i den europeiska unionens medlemsländer. I Sverige har vi fått en utredning, en väldigt bra sådan som heter Slagen dam. Den beskriver tillvaron, verkligheten och vardagen för kvinnor i Sverige. Den visar att nästan hälften av Sveriges kvinnor, 46 %, har utsatts för våld av en man efter sin 15-årsdag och nästan var tredje kvinna innan hon fyllde 15. Hälften av kvinnorna har utsatts för våld under den senaste femårsperioden. Mer än var fjärde kvinna som upplevt våld från en f.d. make och sambo har utsatts för systematiskt våld. Resultatet visar att det finns samband mellan olika former av våld, hot, fysiskt och sexuellt våld. Föreställningen om att hot bara skulle vara ett "bara" och inte någonting att bry sig om tillbakavisas. Bilden av att våldet i huvudsak är s.k. partnervåld spricker också. Nästan var tredje kvinna har utsatts för våld av en man som hon aldrig haft en parrelation med. De svenska männen står för mer än 80 % av det pågående våldet i äktenskap och samboförhållanden. Det finns väldigt mycket fakta och kunskaper i den här som klart visar att det här inte är någon marginell företeelse, ingen företeelse som är sprungen ur mycket specifika sociala förhållanden, utan det finns överallt. Det är alldeles vanliga kvinnor som blir hotade och slagna och sexuellt utnyttjade. Det innebär också att det är alldeles vanliga män som hotar, utnyttjar och slår. Om vi ska komma till rätta med det här, som jag menar är ett genomgripande problem i hela vårt samhälle, tror jag vi också måste våga ta till oss den kunskap som säger att vi själva är en del av detta. Jag tror inte att vi kan fortsätta att tala i termer av "dom som slår", "dom som misshandlar", "dom som underordnas", utan jag tror att vi måste våga tala om detta i termer av "oss".

Fru talman! Jag är glad att Gudrun Schyman tar upp frågan om den irländska folkomröstningen. Det är en ganska knepig situation som vi nu har, dessvärre som de som vann i Irland, nej-linjen, också deklarerat att de verkligen inte är emot en utvidgning av unionen, vilket ju fördraget avsåg öppna för. Så vi har en mycket konstig situation. 30 procents valdeltagande dessutom gör att man kanske ska vara försiktig när man talar om elitistiska projekt. Vad som skulle vara intressant för mig att återigen få bekräftat är att Gudrun Schyman tycker att det här är en dyster situation. Den riskerar ju att, om inte stoppa så i alla fall fördröja utvidgningen. Utvidgningen av EU är en jättestor möjlighet för oss att en gång för alla sätta stopp för uppdelningen av Europa i öst och väst. Det är många länder som har levt under kommunismens diktatur som har slagit sig fria, blivit fria och nu söker en gemenskap där vi finns. Jag skulle vilja ha en tydlig deklaration från Gudrun Schyman att detta är någonting som man från Vänsterpartiet verkligen vill stötta och vara med att driva. Om man tycker det borde man väl i rimlighetens namn känna ett visst bekymmer också på den kanten för den folkomröstning som hölls i Irland för några dagar sedan.

Fru talman! Jag kan försäkra Göran Persson om att vi har absolut ingenting emot utvidgningen. Tvärtom tycker vi att den är bra under förutsättning att dessa länder under sina demokratiska processer har kommit fram till att detta är det som de vill. Vi har kritiserat och kritiserar det faktum att det är så många av EU:s nuvarande medlemsländer som är negativa och bjuder in med armbågen. Vi har sagt att de nya länderna inte ska diskrimineras. De ska ha tillgång till de fri och rättigheter som nuvarande medlemsländer har så fort som möjligt. Vi är emot att det ska vara övergångsregler som ska gälla i sju åtta år för de nya medlemsländerna innan det blir fri rörlighet för arbetskraften osv. Vi är alltså för utvidgningen, och det stoppas inte av folkomröstningens nej till Nicefördraget. Det går mycket väl att hantera de nya medlemsländernas ansökningar och inlemmande i tågordningar och viktningar av röster på samma sätt som man gjorde när Sverige förhandlade om medlemskap. Det gällde också flera andra länder som inte var med i den innersta kärnan från början. Det är en myt att utvidgningen skulle stoppas av ett nej till Nicefördraget. Det var inte heller detta som diskuterades i den irländska folkomröstningskampanjen, utan det var skenbestämmanderätten. Har ett litet land möjlighet att själv bestämma över sin egen politik, sin egen ekonomiska politik och över alliansfriheten i konflikt med EU:s militarisering? Folkomröstningen handlade om dessa stora frågor, som vi är lika oroliga över som irländarna. Och vi är mycket oroade över om ett folkomröstningsresultat möts med en axelryckning eller med det förklenande, nedlåtande omdömet: Jaja, de får väl ha en folkomröstning till, så kommer de att förstå att de har tänkt fel.

Fru talman! Till det sista som Gudrun Schyman sade om en axelryckning: Det är ingen som har ryckt på några axlar. Det är ett stort bekymmer. Minst av allt har den irländska regeringen uttryckt något slags lättsinnig attityd till detta. Den vet ju vad det handlar om, uppenbarligen till skillnad från Gudrun Schyman som tror att det är bara att fortsätta med utvidgningen av unionen som om ingenting har hänt. Så är det ju inte. Hela det fördrag som antogs i Nice syftade till att möjliggöra en utvidgning av EU. Det handlar om hur vi ska fördela inflytande och makt i en växande union. Det var ju detta som förbereddes i Nice, och det blev ett bra resultat, tycker vi svenskar. Nu riskerar detta att fördröjas eller förhindras. Det är klart att Vänsterpartiet då inte kan säga att man vill att ansökarländerna ska ha samma rättigheter som andra och att de bjuds in med armbågen. Den värsta motgången av alla beskriver man som en framgång, nejet i den irländska folkomröstningen. Det får finnas gränser för hur man beskriver ett skeende. Detta är en motgång som riskerar att fördröja utvidgningen av EU. Utvidgningen av EU är det definitiva stoppet för det kommunistiska inflytandet i

Fru talman! Nu gör Göran Persson ett desperat försök att vifta med kommunistspöket. Jag tycker att det är bättre att vi håller oss till fakta. Nicefördraget handlade i första hand om att göra den europeiska unionen mer centralstyrd. Genom utformningen av fördragstexternas blev det dominerat av de stora medlemsländerna. Det togs nya steg mot en statsbildning. Vetorätten togs bort på 35 olika områden. Mellanstatligheten, som Göran Persson och jag brukar vara överens om är bra, förstärktes inte på någon punkt i Nicefördraget. Miltitariseringen tog och tar stora kliv, inte alltid ens kontrollerad av några demokratiska instanser. Mycket i utvecklingen går på kryckor, det stannas upp och det rådgörs här och där, men militariseringen går som på räls. Militärerna är effektiva, det vet Björn von Sydow. Det var dessa frågor som det handlade om i folkomröstningen, inte om utvidgningen. Vill vi ha en utvidgning ska vi naturligtvis genomföra en sådan. Varför skulle det inte gå att behandla de nya kandidatländerna på samma sätt som vi behandlades när vi förhandlade om medlemskapet? Det är klart att det går att lösa. Det finns väl ingen anledning att säga att folkomröstningens resultat skulle sätta stopp för utvidgningen. Det som är intressant är vad det blir för reaktioner när demokratins institutioner fungerar. Folkomröstning är en sådan institution. Vi använder oss av folkomröstning också i Sverige ibland. Vi ska, hoppas jag, snart ha en folkomröstning i EMU-frågan. Blir det då ett nej, kommer vi då att få höra: Det här är ett stort problem. Nu ifrågasätts hela utvecklingen. Det är inte en bra argumentation att då komma dragandes med något kommunistspöke, Göran Persson. Det är intellektuellt ohederligt.

Fru talman! Det är en viktigt diskussion att föra, Bo Lundgren, om vad vi ska göra för att stoppa våldet, exploateringen, diskrimineringen, underordningen av kvinnor på samhällets samtliga områden, i hemmet, på arbetsmarknaden, i politiken, i alla organisationer. Det finns inte något område där det finns en fredad zon för kvinnor. Det visar bl.a. utredningen Slagen dam. Vad gör vi åt det? Sänker skatter, avreglerar som ni brukar föreslå? Vi har inte sagt nej till utökade resurser till polisen eller nej till fotbojor. Vi har debatterat den frågan tidigare. Bo Lundgren vet ju att en majoritet i utskottet har sagt att man vill ha en samlad bedömning, och där ingår också detta med fotbojor. Det som man behöver göra samtidigt är att öka kunskaperna och informationen om hur samhället faktiskt ser ut. Vi har ett samhälle med en struktur som underordnar kvinnor på samtliga områden. Det handlar inte om enskilda relationer mellan enskilda individer, utan det finns en maktstruktur i samhället med överordning av män och underordning av kvinnor, den patriarkala maktstrukturen. Jag undrar: Är Bo Lundgren och Moderaterna överens om att samhället ser ut så? Jag vet att Bo Lundgren numera kallar sig för feminist, och då är det intressant att höra vad det står för?

Fru talman! Nej, det tänker jag inte göra, Bo Lundgren. Tiden räcker inte till just det. Feminism är, säger Bo Lundgren, att kvinnor ska ha lika rätt och lika förutsättningar som män. Ni säger väl i allmänhet att människor ska ha lika rätt och lika förutsättningar. Då undrar jag: Innebär det att moderaterna inte har förstått att verkligheten inte ser ut så nu? Att säga att man vill att människor ska ha lika rätt och lika förutsättningar låter sig ju lätt göras. Men här handlar det om insikten om hur verkligheten ser ut och hur strukturerna ser ut i dag, om de strukturer som inte ger kvinnor samma rätt, samma möjligheter och samma värde som män. Det finns en struktur i samhället som överordnar och underordnar. Det är det som är utgångspunkten. Det som är innebörden av att vara feminist är att också se att det ser ut så. Det handlar inte bara om enskilda individer utan också om strukturer. Jag har läst Moderaternas program för att försöka bli klok på vad ni menar och hur ni ser på de här frågorna, och jag ser inga andra förslag än att individen ska stärkas. Om vi har strukturella problem i samhället löser vi det då genom att stärka individen? Om vi har strukturella problem krävs det då inte också strukturella lösningar, dvs. lagstiftning, regler, förordningar som riktar sig till grupp? Eller tror Bo Lundgren att vi t.ex. kommer till rätta med invandrares problem, som också är strukturella, genom att stärka individen? Behöver vi inte ha politik och åtgärder som syftar till grupp?

Fru talman! Gudrun Schyman säger att den enskilda människans frihet ska vara stor, att människor ska kunna välja. Men den politik som förs av majoriteten nu handlar faktiskt inte om att kunna välja. Tänk er den familj som har ett barn i en skola där barnet mobbas och far illa eller där det över huvud taget inte fungerar, vilken vardagsfrihet för den familjen att kunna säga: Kalle, vi har sett att det här inte fungerar. Vi har visserligen inga pengar. Vi är inga rika människor. Men i Sverige är det så att vi har en mångfald, solidariskt finansierad, som gör att du kan välja. Du kan byta skola på måndag om du vill. Tänk vilken frihet för den föräldern att kunna säga det till sitt barn! Men de beslut som har fattats i riksdagen det senaste året har ju handlat om att beskära och försvåra för friskolorna. Tänk er den kvinna som går till en läkare och tycker att den här personen vill hon över huvud taget inte komma i närheten av längre. Sådant händer ju. Vilken vardagsfrihet det skulle vara för en människa med vanlig inkomst att då kunna säga: Jag går inte dit mer. Nästa gång går jag tvärs över gatan till en läkare som är privat. När det gäller den feministiska debatten håller jag med Gudrun Schyman om att det handlar om strukturer och underordning och att detta måste åtgärdas innan vi kan nå en rättvisa mellan män och kvinnor på alla politikens områden. Men nu förs ju av majoriteten en politik som gör att kvinnor inte ska kunna välja arbetsgivare, därför att de flesta kvinnor jobbar i offentlig sektor och där ska vi inte ha olika former av företag. Där ska vi bara ha det offentliga, det offentliga som faktiskt har sett till att kvinnors löner är lägre. Det är där som statistiken dras ned. Det är där de flesta långtidssjukskrivningarna finns, och det är i mångt och mycket dessa arbetsplatser som låser kvinnor i yrkeslivet. Ska inte också kvinnor kunna välja?

Fru talman! Låt mig först säga att jag vänder mig väldigt mycket mot idén om att vi ska reducera livet och våra viktiga livsval till en fråga om att vi bara är konsumenter i alla lägen. Det är på något sätt att reducera samhället till någon sorts köpgalleria där vi ska gå omkring och plocka åt oss det som vi tycker att vi har råd och lust med. Att göra livsval handlar ju om större saker än så. Idén om att bara vi får fler arbetsgivare för kvinnor så blir det bättre har ingen som helst grund. Det finns ju väldigt många privata arbetsgivare i kvinnodominerade yrken. Inte sjutton får dessa kvinnor det bättre där! Titta på dem inom handelns område som sitter i snabbköpet, snabbköpskassörskorna. De har många arbetsgivare att välja på där, och det är otroligt dåligt betalt. Det är en väldig stress och arbetsmiljön är under isen. Och det är ju inte så att de privata vårdentreprenörer som finns betalar jättemycket mer i lön och erbjuder en fantastisk arbetsmiljö. Det ser lika illa ut där. När kvinnor arbetar betalas inte lönen utifrån det arbete som utförs utan utifrån det faktum att det är kvinnor som utför det. Vi har kvinnolöner och kvinnoarbetsplatser både inom den offentliga sektorn och inom den privata sektorn. Det handlar om värderingar. Det handlar om människovärde. Det handlar om mänskliga rättigheter. Det handlar inte om valfrihet som konsument.

Fru talman! Jag tror - nej, jag är jättesäker på att alldeles vanliga tjejer, mammor, systrar och kvinnor över huvud taget faktiskt vill kunna välja själva, oavsett vad de har för tjocklek på plånboken. De vill kunna välja skola för sina barn - absolut vill de det! De vill kunna välja läkare för sig själva, sina föräldrar och sina barn - absolut vill de det! Men jag tror också att de vill ha en solidaritet i den gemensamma finansieringen och tryggheten i att detta val inte avgörs av plånbokens tjocklek, och det är viktigt att säga i det här sammanhanget. Det är, tycker jag, lite lågt att säga att det handlar om konsumism när föräldrar kanske är bekymrade över barnen i skolan och vill kunna göra det här valet. Sedan finns det ett annat val och en annan fråga i den majoritetspolitik som förs, förutom detta att kvinnor faktiskt också vill välja sin arbetsplats. Det är en sak som jag möjligen tror att alla vi kvinnor i den här kammaren tillsammans kan göra något åt. Det handlar om asylpolitiken och barnkonventionen. I dagens läge har vi en asylpolitik som i praktiken sköts på det viset att unga flickor, 11-16 år, inte får stanna i Sverige utan skickas till länder där de kommer att möta könsstympning och andra former av både fysiskt och psykiskt förtryck. Det är något som vi kan hjälpas åt att ändra, för situationen för de här unga tjejerna är skandalös i Sverige i dag. Vi tar inte, varken män eller kvinnor, vårt ansvar för deras situation. De är dessutom att betrakta som barn - barn som finns i Sverige och som vi har ett gemensamt ansvar för.
Fru talman! Jag ska vara väldigt kort. Jag ska spara mig till Lars Leijonborg. Han står i startgroparna, ser jag. I den sista frågan är vi helt överens, Lena Ek. Vad gäller valfrihet inom vård och omsorg är det bedrägligt att det är konsumismens mönster som har kommit in på det område som handlar om människors väl och ve, om behovet av vård och omsorg. Vi skulle inte ha samma mallar där, det är det jag menar. Och det är en chimär att tro att det skulle förändra synen på kvinnors arbete. Det är en chimär att tro att det skulle innebära en uppvärdering, en uppgradering av värdet av kvinnors arbete.
Fru talman! Gudrun Schyman talar engagerat om kvinnors situation, men frågorna till henne gäller ju vad de kvinnor som förde Gudrun Schyman till makten har fått ut av det. Sedan 1998 har de långa sjukskrivningarna bland kvinnor tredubblats. Köerna gällande typiska kvinnosjukdomar har i de landsting där Vänsterpartiet är med och styr förlängts. Änkorna väntar fortfarande på sina indragna änkepensioner. Gudrun Schyman fick sina röster tack vare att hon gör en riktig diagnos. Men hon levererar inte, för hon har fel recept. Hennes recept går ut på att staten ska bestämma mer. Men när man sitter ned med kvinnor som har drabbats av utbrändhet i offentliga sektorn och hör dem berätta är det just detta att andra ständigt ska bestämma över dem som har lett fram till den här situationen. De kläms av krav från olika håll. Deras män vill bestämma över dem. Deras barn vill bestämma, deras arbetsgivare vill bestämma, deras gamla föräldrar vill bestämma. Nu kommer också Gudrun Schyman med nya pekpinnar. Det är fult att jobba mer än sex timmar. Det är fult att jobba privat. Det är fult att köpa privata städtjänster. Det är just den typen av pekpinnar som dessa kvinnor är så förtvivlat trötta på, och det är just det faktum att Gudrun Schymans recept är mer makt åt staten och mindre makt åt kvinnorna som gör att de här problemen har fortsatt att växa. Gudrun Schyman sitter vid makten. Gudrun Schyman måste leverera.
Fru talman! Lars Leijonborg säger att jag sitter vid makten. Det gör jag ju inte riktigt ännu, men det kanske blir så. Jag tycker att vi har levererat en del. Vi har framför allt i samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet levererat en bättre jämställdhetslag. Den är inte tillräcklig. Det har ju visat sig i de mål som har varit uppe ganska nyligen. Det visade sig i det som brukar kallas barnmorskemålet, och nu senast var det socialkonsulenter det gällde. Det är ett problem att de parter som bestämmer om diskriminerande löner också ska sitta och döma i sådana frågor. Det reser frågan om sammansättningen av Arbetsdomstolen. Så det är inte ett färdigt kapitel, men vi har kommit en bit på väg. Vi har fått gehör för en del av de krav som vi har haft på en ökad resurstilldelning till den offentliga sektorn, vilket i mer vardagligt språk betyder mer pengar till kommuner och landsting. Den utgiftsposten har faktiskt vuxit för blygsamt, för lite, tycker vi. Men vi har gott hopp om att få den att växa också i framtiden. Detta är helt nödvändigt om vi ska kunna betala anständiga löner och ha anständiga arbetsvillkor och arbetsmiljöer för alla kvinnor som arbetar inom vård och omsorg oavsett om det är privat eller offentligt. Det är ju skattepengar. Vi har sagt att vi ska höja lönerna - en tusenlapp i månaden till att börja med - för alla som jobbar inom offentlig sektor. De flesta av dessa är kvinnor. Vi kommer aldrig att få folk om vi inte kan uppträda som anständiga arbetsgivare. Vi är alltså på väg inom det området också. Vi har fått en bra diskussion om nödvändigheten, vikten och värdet av en arbetstidsförkortning. Hade vi inte drivit frågan hade vi aldrig baxat den så långt att vi nu i tre politiska partier och samtliga fackliga centralorganisationer är överens om att vi ska ha en arbetstidsförkortning. Vi ska använda lagstiftningen så att det blir rättvist. Det vi inte är riktigt överens om är takten. Vi vill gå lite fortare fram. Det visar att det är högst rimligt och nödvändigt att resa sådana här krav.

Fru talman! Men problemen ute i verksamheten växer ju. Gudrun Schyman började med att vara tveksam om huruvida hon sitter vid makten eller inte, men vi vet ju alla att Vänsterpartiet är en del av regeringsunderlaget. Smit inte från det ansvaret! Det är ju pinsamt med makthavare som inte vågar stå upp och ta ansvar. Jag erkänner att de partier som har drivit sextimmarsdagen genom åren har haft ett visst folkligt stöd för det kravet. Det vet alla vi som reser runt och träffar människor. Det är så enkelt att känna att nu röstar jag på Gudrun Schyman så får jag gå hem vid eftermiddagskaffet. Jag får två extra timmar per dag. Det låter ju jättebra. Men när man nu sitter med människor och verkligen diskuterar det här ute i verkligheten inser fler och fler att det just är den typen av centralstyrning som är själva roten till det onda. Nu talar man mer och mer om problemet med ofrivillig deltid, och denna består till stor del av att kvinnor i offentlig sektor fått gå ned till sex timmar fast de vill jobba mer. Det märkliga är att Gudrun Schyman stöder kravet på att vi ska lösa problemet med ofrivillig deltid. Men Gudrun Schyman måste ju förstå att många uppfattar det som oerhört komiskt att ni vill tvinga folk att jobba bara sex timmar och ändå stöder dem som vill jobba mer än sex timmar. Nej, det här är ett exempel på att det är ett gammaldags tänkande att det är vi som ska bestämma för andra människor hur de ska jobba, hur mycket de ska jobba och när de ska jobba. Ett modernt synsätt på kvinnofrågor är att stärka kvinnor, female empowerment säger man på engelska. Det är det som är kärnan i den liberala feminismen. Men Gudrun Schymans feminism lämnar Sveriges kvinnor i sticket.
Fru talman! Lars Leijonborg, den ofrivilliga deltid som drabbar väldigt många kvinnor ska vi naturligtvis komma till rätta med - med lagstiftning tycker vi t.o.m. Normen ska vara heltid. I dag är den åtta timmar. I en framtid kan den bli sex timmar. Det finns ingen motsättning i detta. Problemet är att det är så få som vill komma till rätta med deltiden på det viset. Problemen växer i samhället, visst är det så, Lars Leijonborg. Vi får naturligtvis inte igenom allt som vi vill. Jag är inte heller säker på att vi skulle ha lösningen på alla problem i samhället. Jag tror att vi behöver vara många som samarbetar omkring detta. Jag undandrar mig inte makt. Vi sitter inte i regeringen, men vi samarbetar med regeringen och med Miljöpartiet för att vi tycker att vi får en konstruktiv lösning på problemen så långt det går. Det är en position som är bättre än att inte ha något att säga till om alls. Vi har naturligtvis ambitionen att få mer att säga till om. Jag kan väl inte räkna med någon hjälp från Lars Leijonborg på den sidan, men jag tror att det är viktigt att inte undandra sig ansvar utan att faktiskt stå upp för det som vi gör och att också stå upp och säga: Längre än så här kommer vi inte. Att kvinnorna skulle ha något att hämta hos Folkpartiet det betvivlar jag. Jag tycker att Lars Leijonborg har lämnat det som tidigare var Folkpartiets linje, att se att feminismen också innebär konkreta politiska lösningar.

Fru talman! Statsministern använde i sitt inledningsanförande uttrycket Kristdemokraternas omoderna familjepolitik. Jag undrar, Göran Persson, om det inte är klokt att fråga föräldrarna vad de själva tycker och önskar. Det kan väl ändå inte Göran Persson tycka vara omodernt? Eller är det så? Vad önskar föräldrarna? Hur vill föräldrarna ha det? Det är just den familjepolitiken, den barnomsorgen, som föräldrarna vill ha som vi vill leverera, som det sades här. Jag möter ständigt unga föräldrar som vill vara hemma lite längre än vad föräldraförsäkringen möjliggör eller som vill korta sin arbetstid för att få mer tid med sina barn. Är de omoderna, Göran Persson? Ja, enligt vad Göran Persson tycker är de det. Jag tycker att det är ganska brutalt att kalla människor för omoderna för att de har den inställningen. Valfrihet skulle då alltså vara något omodernt. Nu stöttar ni de ekonomiskt bäst ställda med hjälp av maxtaxan, och skäms inte för det, för det är ju så. De som redan i dag har det ekonomiskt bra kommer med er maxtaxa att få det ännu bättre. Föräldrarna ska ut i arbetslivet, men det är ju inte precis familjepolitik. Det är ju snarast arbetsmarknadspolitik. För någon månad sedan påstod Göran Persson i pressen att han helst skulle se att småbarnsföräldrar kunde vara hemma under tre år. Då intervjuades jag i en radiosändning. Man frågade om Göran Persson nu hade tagit över vårt program. Jag sade att jag inte trodde att Göran Persson menade vad han sade. Och det var väl rätt. Det var väl en riktig tolkning när jag sade att Göran Persson inte menar vad han säger. Jag hoppas att det inte uppfattas som statsministermanér att dricka vatten här. Det föds för få barn, sade Göran Persson. Det är vi överens om. Det kanske beror på att föräldrarna inte har kommit underfund med regeringens fantastiskt moderna familjepolitik. Göran Persson, bestäm nu hur ni ska ha det. Är valfrihet omodernt eller inte? Sedan talade Göran Persson en hel del om att det nu handlar om inrikespolitiken, och det är alldeles rätt. Mycket skylls ju på EU. Men det finns ju oerhört mycket som regeringen måste ta itu med själv. Jag ska ta upp några sådana exempel. Regeringen Göran Persson tvingar nu hedervärda medborgare att lämna sitt boende för att regeringen Persson höjer fastighetsskatten och håller sig med en orimlig förmögenhetsskatt. Jag respekterar till fullo att vi här i kammaren har olika uppfattningar om skattenivåer hit och dit, bidragsnivåer, betygssystem och vad det nu kan vara. Men att driva människor från gård och grund, det kan jag inte fatta att något politiskt parti eller någon enda riksdagsledamot ställer upp på. Det handlar om människor som betalat skatt i enlighet med de skatteskalor som bestämts här i riksdagen och som skött sina lån, sparat och gnetat och som ofta avstått från allsköns konsumtion för att klara av sitt boende, som flyttade och tog jobb där jobb fanns. Hur kan Göran Persson få frid i själen och sova gott om natten när han vet - för det gör han väl - att pensionärer och andra nu måste sälja och flytta? Jag förstår inte hur ni tänker, om ni inom socialdemokratin har tappat kontakten med verkligheten. Om Göran Persson inte mött pensionärer och andra som nu måste sälja och lämna sitt boende, så är vi många här som kan hjälpa till att ordna besök ute i verkligheten. Det verkar som om regeringen håller sig med något slags kungsörnsperspektiv - seglar högt ovanför enskilda människors problem och förtvivlan. Då är det bara att komma med uppmaningen: Dyk ned i verkligheten, Göran Persson. Fru talman! Jag ska ta upp en annan inrikespolitisk fråga som Göran Persson måste ta itu med. DN. Rubriken på artikeln var Skammens gräns nådd för vägar i norr. De skriver bl.a.: Norrlands vägar är i uselt skick. Nu handlar det om den lilla människans möjlighet att leva och verka i norr. Distriktssköterskorna kräver fyrhjulsdrivna bilar, postgången äventyras, länstrafiken hotar med att dra in busslinjer. Många människor är allvarligt oroade, ja t.o.m. förtvivlade. Så skulle åtskilliga kunna formulera sig när det blir tal om vägstandard i Sverige. Men det är ju i Norrbotten som Göran Perssons förtrogne, infrastrukturminister Björn Rosengren, är ordförande för partidistriktet. I närmare två år har regeringen Persson utlovat en infrastrukturproposition. Jag kan förstå att det inte är enkelt att stötta sig på partier som får något slags politisk kramp när de hör ordet väg och som inbillar sig att vi kan dra järnvägar kors och tvärs genom Sveriges glesbygder. Men regeringen Persson ska väl inte låta sig styras av vänsterpartistisk och miljöpartistisk rädsla. Fru talman! Det är inte näringsministern som ska schavottera när vägar rasar ihop och stängs av. Det är regeringschefen Göran Persson som har ansvaret. I Göran Perssons regeringsförklaring, alltså det program som ska gälla för just den verksamhetsperiod som vi nu är i färd med att avsluta, står det: "Hela Sverige ska leva. Vägar och järnvägar ska rustas upp över hela landet. Nyinvesteringar ska göras. Ett sammanhållet program för en modernisering av den svenska infrastrukturen utarbetas och förankras bland såväl regionala som lokala intressenter. En modern och framtidsinriktad regionalpolitik presenteras." Men det har ju inte skett någon upprustning. Det har skett en nedrustning. Fru talman! Vems fel är detta om inte Göran Perssons? Och så skolan, Göran Persson. Det går ju inte att skylla skolkrisen på någon annan, utan regeringen måste här ta sitt ansvar. En fransk utbildningsminister har yttrat: Ett land som sänker halten på sin undervisning begår självmord. Det är oerhört starka ord, men det är angeläget att Göran Persson tar den typen av larmande uttryck till sig. De viktigaste åren i ett barns liv är de första åren. Därom borde vi alla vara rörande överens och är det kanske också. Regeringen har hittills visat sig vara tondöv när det gäller att lyssna på föräldrar, vilket jag tidigare var inne på här. Jag skulle vilja se vilka statsråd eller riksdagsledamöter som vill resa sig och påstå att hon eller han vet bättre än föräldrar själva vilken typ av barnomsorg som är bäst för det enskilda barnet. De första sex åren i en människas liv spelar en ofantligt stor roll. Då grundläggs trygghet, då skapas respekt för medmänniskors integritet, då lär barnet sig vad solidaritet är, då tränas barnet att känna empati och i att skilja på vad som är rätt och orätt, sant och osant. Vi föräldrar är otillräckliga, vi kommer till korta. Men regeringen Göran Persson kommer aldrig - och jag upprepar ordet aldrig - att kunna ersätta hemmens och föräldrarnas roll. Regeringen Persson, och ingen annan regering heller, kommer någonsin att reda ut de problem med otrygghet, drogbruk, kriminalitet, rasistiska motsättningar om man inte tar all den hjälp man kan få från föräldrar och auktoriserar föräldrarna och ger föräldrarna rätt att bestämma och välja. Vi får aldrig det problemfria samhället, men vi kan nå mycket längre om vi decentraliserar ansvar och respekt till den mest naturliga av alla gemenskaper och relationer, den mellan föräldrar och barn. Göran Persson centraliserar ansvar, tar ifrån föräldrar mer och mer av deras valmöjligheter. Det är staten som ska bestämma. Maxtaxan, som jag nämnde, visar detta entydigt. Efter de första åren i ett barns liv spelar skolan en oerhörd roll. Jag har all förståelse för påståendet att det behövs fler vuxna i skolan. Visst är det så. Men skolans kris handlar inte enbart om antalet vuxna. Skolan är barnens arbetsplats. Där ska råda lugn och trivsel. Nu talas det om barns stress som leder till psykosomatiska sjukdomar och t.o.m. till åderförkalkning. En enorm folkhälsorisk basunerades ut i medierna för några dagar sedan. I klassrummen ska det vara ordning och reda. På skolgården ska elever slippa höra kränkande tillmälen. Lärarrollen måste uppvärderas och ska inte byråkratiseras. Likriktningssyndromet måste avskaffas. Vi är olika och skolväsendet måste visa att man inser det. Upprätta kontrakt mellan lärare, elever och föräldrar, så att det står klart vilka skyldigheter och rättigheter som gäller. Om inte regeringen Persson ser till så att skolväsendet restaureras så är det liktydigt med att regeringen nonchalerar den viktigaste framtidsfrågan. I regeringsförklaringen, som jag nyss citerade ur, står: "Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen." Det är ju bara tomma ord. Statistiken visar något helt annat. Det är väl så att vi alla har våra hjärtefrågor, frågor som vi återkommer till ständigt. Nu står den underbara svenska sommaren för handen, med förtjusande grönska och efterlängtade ljusa dygn. Men då måste jag erinra om att hundratusentals svenskar lider av vätskebrist och hundratusentals lider av svält. Detta är orimligt i välfärdslandet Sverige. Där måste också regeringen Persson se till att någonting görs. Det saknas personal. Det saknas tid. Men jag undrar om det inte också saknas intresse från politikerhåll. Det är, som det har nämnts här, ingenting annat än ren skam att änkepensionerna inte återställts. Det är ynkedom att de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna inte kan få större förbättringar. Det krävs insatser nu, Göran Persson. Lämna kungsörnsperspektivet och gör insatser i Sverige.

Fru talman! Det var länge sedan jag hörde Alf Svensson så aggressiv. Det var skam. Vi brydde oss inte om människor som svalt och led av vätskebrist. Egentligen var allt mitt fel. Dessutom ägnar jag mig för lite åt Sverige och för mycket åt Europa. Kan det vara så att opinionsmätningar sätter ned humöret, Alf Svensson? Det är möjligt, men låt oss lägga det åt sidan. Det går upp och ned. Kom tillbaka till en samtalston som fungerar. Jag delar Alf Svenssons oro över skolan. Men jag blir förvånad när jag hör Alf Svensson säga att vi visst ska ha fler vuxna i skolan. Samtidigt säger kristdemokraterna nej till en extra skolsatsning. Varför? Vi tror att det är riktigt att öronmärka pengar för skolan. Vi vill att pengarna verkligen ska gå dit, att de ska komma ut i klassrummen. Där ska finnas en talpedagog, en kurator, fritidsledare - kloka vuxna som gör att den sociala miljön i skolan är sådan att man slipper höra de glåpord som Alf Svensson kritiserar. Jag delar helt indignationen över dem. Allt detta är förutsättningen för att det ska kunna pågå en organiserad inlärning, att man ska kunna sprida kunskaper. Upprörs inte också Alf Svensson över att nedrustningen av den offentliga sektorn är kraftigast där resurserna är som störst, i Stockholm? Moderaterna gick till val på det. Men gjorde kristdemokraterna det? Var det budskapet ni gick ut med i valrörelsen 1998? Var det vad ni sökte mandat att göra? I stället för att skruva upp tonläget våldsamt mot mig - jag har naturligtvis många fel och brister, det erkänner jag, och framför allt för lite tid, - är det inte klädsamt att börja med det egna, Alf Svensson? Är Alf Svensson nöjd med de insatser som kristdemokraterna gör, som legitimitet för systemskiftet i Stockholm? Det vill jag veta.
Fru talman! Det är inte mycket som är så förutsägbart som Göran Perssons repliksvar. Det var väl ingen här i kammaren som trodde något annat än att han skulle låta bli att svara på min fråga om det var modernt eller omodernt att låta föräldrar välja barnomsorg. Jag är inte aggressiv, inte ett spår. Om Göran Persson såg mig aggressiv skulle det se annorlunda ut. Göran Persson sade att det var länge sedan han hörde Alf Svensson så aggressiv. Det kan möjligtvis bero på det man läste i Dagens Nyheter i dag, att Göran Persson numera umgås mer med franske presidenten Jacques Chirac än med kristdemokraternas Alf Svensson. Det är ju ett tag sedan vi träffades. Det är inte så konstigt om vi tar upp de frågorna, vi som har varit här hemma och mött all den besvikelse som finns från föräldrar på att skolor inte fungerar, som har mött många anhöriga till äldre där det inte finns personal. Jag kan inte förstå varför man skulle behöva linda in det, så att Göran Persson inte skulle känna sig uppbragt. Jag tror att det är dags att få Göran Persson uppbragt när det gäller dessa inrikespolitiska frågor. Inledningsanförandet var fyllt av löften om allt tänkbart som skulle ske under de kommande åren. Jag ser framför mig, sade Göran Persson. Det var som om han spanade i töcknet och såg precis vad som behöver göras framöver. Men vi lever ju i nuet. Det jag tog upp som det mest akuta är att folk i tillväxtområdena tvingas lämna sina hem, som de har sparat ihop till. Blir inte socialdemokrater och andra uppbragta av det, då är det deras sak. Jag tycker det är mer än upprörande.

Fru talman! Först när det gäller fastighetsskatten: Vi tänker inte medverka till en utveckling av det slag som Alf Svensson beskriver. Får den sådana konsekvenser justerar vi den naturligtvis. Jag kan bara konstatera att kristdemokraterna år 2004 enligt sin budgetmotion tar in 21 miljarder kronor i fastighetsskatt. Det finns naturligtvis en allians också där. Det ser man. Upprörs inte Göran Persson av det han ser? Jo, jag upprörs också av det jag ser, Alf Svensson, framför allt i de delar av Sverige som har det gott ställt och som prioriterar skattesänkningar framför standarden i skolan och vården. Många av de skräckexempel som Alf Svensson talar om är från Stockholmsområdet. Där sitter kristdemokraterna med och möjliggör politiken. Ni gick inte till val på det, Alf Svensson, utan på något annat. Ni möjliggör det, så till den milda grad att ni skrapar ihop pengar så att Cederschiöld kan sänka skatten. Det upprörs jag över. Jag upprörs också lite över - nej, jag ska inte säga det. Jag har slutat förvåna mig över det. Men jag är lite undrande över hur kristdemokraterna tänker, som så villigt låter sig spännas framför den moderata systemskiftesvagnen i Stockholm. Varför, Alf Svensson? Folk vill faktiskt se till så att standarden är hög. De är också beredda att betala skatt för det. Regeringen tillskjuter via riksdagen extra statsbidrag som används för att sänka skatten i stället för till vården och skolan. Nog är det väl lite besvärande. Om det är besvärande kan jag förstå att tonläget skruvas upp något. Det är som det stod i talarens manus: Obs! Argumentet svagt, höj rösten. Vi känner igen det, Alf
Herr talman! När man inte har några bra argument måste man ta till den där typen av resonemang, Göran Persson. Jag ska försöka att tala lågt nu men ändå nå Tala om opinionssiffror, som Göran Persson gjorde. Yvs gärna över egna. Det står er fritt. Ni talar om att jag höjer rösten därför att jag inte skulle ha argument. Är det så att folk drivs från gård och grund ska vi ändra på det, säger Göran Persson. Det ska vi inte acceptera. Detta har det larmats om i månader. Det har varit reportage på reportage på reportage. Har Göran Persson varit så högt flygande så att han inte har följt med och sett den förtvivlan som finns hos människor som jag gissar följer denna debatt? Om det är så ska vi ändra på det, sade Göran Persson. Det är så! Gå i stället upp i talarstolen och berätta hur ni ska ändra på det. Det är mycket mer intressant än att få höra om att ni kanske så sakteliga kommer att ändra på det. Sedan är det frågan om Stockholm. Det är ju ändock så att det i Stockholm satsas mer på äldreomsorg och äldrevård nu än tidigare. Det görs större satsningar. Det är en tillväxtregion. Att Stockholm är en tillväxtregion kan ha att göra med hur man hanterar skattetryck och ett och annat i Stockholm. Jag skulle kunna börja läsa om hur det står till i landsting och kommuner där Göran Perssons vänner styr och ställer och om att man får vänta i fyra år på en apparat för att få hörsel uppe i Norrbotten. 2005 får man den alltså. Göran Persson har fått Stockholm på hjärnan på något sätt. Försök att vara med på Skansen i Stockholm i sommar och sjung "Stockholm i mitt hjärta". Det är ju det enda ni talar om. Stockholm tål fantastiskt väl att diskuteras. Allt är inte bra här, men var är det det? Det är väl bättre, Göran Persson, att koncentrera sig på de regioner i Sverige där det är eländigt. Då blir det inte bara

Herr talman! Alf Svensson påstår att vi gröna skulle vara motståndare till vägunderhåll och försöker peka ut Miljöpartiet som ett parti som alltid säger nej till investeringar i vägar. Men så är det inte. Det är skillnad på vägar och vägar. Vi vill ha en fungerande infrastruktur men inser samtidigt, till skillnad från kristdemokraterna, att trafiken måste anpassas till de ekologiska förutsättningarna. Vi är inte beredda att sätta kommande generationers frihet och hälsa på spel genom att förbygga oss på nya motorvägar. Vi vill satsa betydligt mer på järnväg än på nya vägar; det är sant. Men det är inte fråga om att sluta bygga vägar helt och hållet eller att sluta med underhållet helt och hållet, som Alf Svensson vill ge sken av. Tvärtom har vi tillsammans med regeringen medverkat till att förstärka resurserna för väginvesteringar från 1,1 miljarder till 2 miljarder för att möjliggöra förbättringar som ger ökad bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion på det regionala vägnätet. Det tror jag att Alf Svensson egentligen vet. Han vet också att vi medverkade till att höja anslagsposten för drift och underhåll från 51⁄2 till 6,1 miljarder.

Herr talman! Det kvarstår ändå att Miljöpartiet under sin kongress talade väldigt ensidigt om järnvägar. Nu fick vi höra av Hammarström att det inte kan bli tal om motorvägar, utan det får vara reparationer och om jag förstår saken rätt enklare vägar än motorvägar. Men någon infrastrukturproposition finns ju inte. Den har ni inte varit med om att driva fram, trots att ni finns med på ett eller annat sätt i regeringsarbetet. Jag kan inte förstå hur man kan fastna - han var mycket seriös - i inställningen att Sverige inte ska bygga fler motorvägar. Jag kan ta en enda sträckning. Det finns säkert de som tycker att det är fel att ta just den och att man borde ta någon annan, men jag tar den av den anledningen att jag i morse talade med en chaufför som skulle åka just den sträckan. Det är sträckan norr om Uppsala till Gävle. Det kunde vara intressant att höra av Hammarström, för att vara mycket konkret, om det skulle vara fel att bygga motorväg mellan Uppsala och Gävle. Är det fel? Vi talar om vägar och trafiklösningar och tänker på storstadsregionen. Jag tycker att det mest famösa är att bilarna här står stilla halvtimmesvis och ibland längre och släpper ut en mängd avgaser. Det måste de göra om bilarna går, men det är ganska trist att de måste göra det också för att de tvingas stå stilla. Det kan inte vara så att Miljöpartiet för miljöns skull ivrar för att det inte får byggas fler motorvägar.

Herr talman! Jag vill inte här uttala mig om ett enskilt vägprojekt. Det är möjligt att det kan finnas anledning att bygga just det vägprojekt Alf Svensson nämner, men det finns ofantligt många vägprojekt som inte bör byggas av miljöskäl. När det gäller förhållandet att bilar står stilla tycks Alf Svenssons recept vara att vi ska bygga fler vägar när det är för många bilar på vägen. Man kan också tänk sig det motsatta, dvs. att man jobbar för att få färre bilar på vägarna genom att framställa alternativ. I synnerhet i storstadsregionerna måste vi förbättra kollektivtrafiken, men vi måste också se till att vi får en järnvägsutbyggnad på andra ställen i landet och att vi får fungerande arbetsmarknadsregioner i glesbygden, t.ex. Jag kan ta ett annat exempel, Alf Svensson: sträckan Luleå-Boden, som jag trafikerade på väg till vår kongress. Där finns det en väl fungerande järnväg där man skulle kunna bygga ut och öka kapaciteten med dubbelspår, men där planerar man en motorväg parallellt med järnvägsspåret. Det är inte försvarbart ur miljösynpunkt.

Herr talman! Hammarström säger att det finns ofantligt många vägprojekt som inte bör byggas. Det är inte uppmuntrande, precis. Det vore roligare att höra vilka det är som bör byggas, för något finns det väl. Jag nämnde ett enda, och då sade Hammarström att han inte säkert visste om det är det som behöver tas itu med. Jag kan garantera att det är ett av dem. Vägverket får i dag ca 60 % av de pengar till vägunderhåll som beslutats i gällande planer. Det är en eftersläpning på 13-14 miljarder. Den ökning som Miljöpartiet talar om börjar från en alldeles för låg nivå. Jag tror att det är dagdrömmerier och verklighetsflykt att inte inse att Sverige måste skaffa sig fler motorvägar och kringfartsleder i Storstockholmsområdet för miljöns skull. Att tro att vi i vårt glesa Sverige ska bygga järnvägar som kan trafikeras så frekvent att de kommer att kunna nyttjas av medborgare i stor omfattning och bli lönsamma tror jag också är ren verklighetsflykt.

Herr talman! Ärade ledamöter och åhörare! Det senaste året har den svenska debatten präglats av uppgiften att leda den europeiska unionen. Det är ett stort och spännande uppdrag för oss alla, inte bara för statsministern. De stora internationella organisationerna har under det senaste århundradet spelat en viktig roll för att utveckla världen, och möjligheten att i strid med den gamla principen om staters suveränitet lägga sig i hur andra stater behandlar sina medborgare internt om mänskliga rättigheter kränks är en av de största landvinningarna under 1900-talet. Det här har uppnåtts under många års hårt uppoffrande arbete av enskilda personer, frivilligorganisationer och politiker som har sett förbi det snäva, kortsiktiga statsintresset för att i stället försöka skapa en bättre värld för alla. Det är i det här perspektivet som EU som organisation ska ses. Man har som mål att skapa en stabil ekonomi i Europa, vilket i sig faktiskt gynnar alldeles vanliga människor, men också att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. Det var det ansvaret som EU tog på sig när man tog in Spanien, Portugal och Grekland som trots en historia av diktatur ändå ville utveckla sin demokrati. Samma ansvar har den europeiska unionen nu för de östeuropeiska staterna. Där är det bekymmersamt; vi vet ju allihop hur det ser ut. Människor kan möjligen klara av att förlora hoppet för sig själva, men när de håller på att förlora hoppet också för sina barn blir det t.o.m. en farlig situation. Det här innebär att ledningen för EU nu har en mycket stor uppgift under Göteborgsmötet att se till att garantera utvidgningen, och det finns stora uppgifter när det gäller att bygga en hållbar utveckling också i östra Europa. Det finns också några andra frågor. President Bush ska ju besöka det lilla folkhemslandet Sverige. Då kan man ju diskutera hur han har ställt sig till utrikespolitik och till miljöpolitik. Men jag vill ta upp en annan fråga som jag tycker är viktig, nämligen att presidenten som ett av sina första beslut drog in alla anslag till organisationer som talar om sexualupplysning, vilket var en eftergift till interna antiabortorganisationer. Detta sker i en situation när en hel generation håller på att utplånas i vissa länder och 40 % av de gravida mödrarna i Sydafrika är hivpositiva. Fundera själva över vad det betyder för de barn som inte är födda och de barn som redan är födda! De här människorna behöver vår hjälp och vårt engagemang. Det handlar inte bara om mediciner utan också om utbildning och information. Det är en tragedi att världens mäktigaste stat abdikerar från sitt ansvar på det här området. Det är en mycket viktig uppgift att ta upp den här diskussionen med president Bush. Samtidigt har en annan effekt av EU medlemskapet varit att den inhemska politiska debatten nästan har torkat in. Det är allvarligt, eftersom det finns stora långsiktiga strukturella problem som behöver lösas. Den svenska ekonomin har efter en tuff sanering, en strategisk avreglering och en internationell högkonjunktur befunnit sig i en högkonjunktur under närmare sex år, men det är ju inte alltid vackert väder. Den förståndige rustar sig också för oväder. Det är här som den nuvarande majoriteten har misslyckats med att ta sig an de uppgifter som behöver göras. Det behövs viktiga reformer på arbetsmarknadspolitikens område för att förbättra villkoren för alla sönderstressade och sjuka människor, för att rusta oss inför pensionärsboomen och för att förbättra skolan och företagsklimatet och inte minst infrastrukturen, men de kommer inte fram. Samtidigt verkar regeringen främmande för den verklighet som människor befinner sig i. Kronan är rekordsvag, men det oroar inte finansministern. Han anser att det finns viktigare problem än vart svenskar ska åka på semester. Fastighetsskatten är ett annat område. Människor har levt i rädsla för hur den ska slå mot den egna privatekonomin, och under långa perioder har de inte ens fått besked. Så kommer då det nya, och de undrar hur det ska gå. De kanske inte kan bo kvar i sina hus. Då lämnar finansministern ett råd till fastighetsägarna: Det går ju alltid att låna pengar, eller ni kan hyra ut delar av bostaden. Det enda rimliga är ju att snabbt frysa taxeringsvärdena på förra årets nivå, sänka skattesatsen till 1,2 % och sedan successivt gå vidare i takt med att ekonomin tillåter och försöka att behandla alla boendeformer lika i denna ambition. Herr talman! Sverige klyvs socialt och regionalt. I Paris förnäma salar värsta buse franska talar, sade den ironiske Falstaff Fakir en gång i världen. Frågan är då om det är tillåtet i en sådan här tid av EU-middagar och konferenser att påminna om att stora delar av Sverige upplever en regional klyfta som ger sämre levnadsvillkor och en social klyfta som gör att människor i Sverige känner att de inte får chansen och att de själva inte kan ta sig ur fattigdomsfällorna. Jag tänkte börja med de regionala klyftorna. Det finns en skillnad mellan olika kommuner när det gäller skattekraft som man bör fundera över ett tag. Om vi sätter riksgenomsnittet till 100 så har de fattigaste kommunerna 75 % av detta medelvärde, och de rikaste, där tillväxten är störst, har drygt 180. Det är alltså två och en halv gånger så mycket. 200 kommuner tappar i befolkning. Arbetslösheten totalt i Norrland är över 13 %, och det finns motsvarande skillnader mellan solsida och skuggsida i de större städerna. Det är klart att det blir en skillnad mellan de här kommunerna när det gäller den service som de kan ge sina medborgare, en service som stavas vård, skola och omsorg. Vad är det då för politik som drivs för att man ska klara av de här problemen? Det finns inga poliser tillgängliga. Apotekskontor lägger ned. Försäkringskassekontor lägger ned. Vägarna är så dåliga att det inte går att köra. Ni har väl alla sett bilden av traktorn som har bogserat en Volvo i två tre decimeter djup lera. Det är ju inte en engångsföreteelse. Det är ganska vanligt runtomkring i landet. Vägverket klarar drygt hälften av underhållet och knappt 70 % av nyinvesteringarna. Då har Miljöpartiet på sin kongress en diskussion om att inte öka anslagen till de områdena och inte nyinvestera. Det är en politik som avrustar och drar ned och som om den fortsätter gör det omöjligt att driva företag och därmed överleva utanför de stora städerna. Det senaste är att en utredning vill föra över 1 500 mil allmän väg till enskild väg för att förbättra Vägverkets statistik, men det förbättrar ju inte för de 40 000 hushåll som berörs av det här. Är det då ödesbestämt att småorter och svensk landsbygd måste avfolkas och ha en sämre ekonomisk utveckling än andra delar av landet? Nej, det är klart att det inte är. Det är klart att det går att göra någonting åt det. Det finns inspiration att hämta i regioner ute i Europa där enskilda företag, föreningar, högskolor och myndigheter har samarbetat. Man har satsat på infrastruktur, vägar, telefoner som inte slutar att fungera när det regnar eller åskar, mobiltelefoni som har täckning, digital allemansrätt, service, utbildning, stöd för företagande och också investeringar i kultur. Det går ju att vända utvecklingen. Det är klart att det gör. Det finns många regioner som har visat att det går, och det är det som är så beklämmande att det går att vända utvecklingen men att det inte görs. Därför vill vi i Centerpartiet ha en helt annan regionalpolitik än den som regeringen står för. Jag ska säga några ord om de sociala klyftorna. Var tredje ensamstående mamma är beroende av socialbidrag. Vart femte barn växer upp i en familj som inte klarar en oförutsedd utgift. Arbetslösheten är fyra gånger högre bland invandrargrupperna än bland svenska medborgare. En fjärdedel av de barn som slutar högstadiet har inte fullständiga avgångsbetyg så att de kan söka sig till vidareutbildning, och handikappade barn kan inte fortsätta på gymnasiet. Många människor fastnar i fattigdomsfällor som de inte kan ta sig ur själva, inte för att de inte vill utan för att systemet ser ut som det gör eller för att deras ekonomiska verklighet ser ut som den gör. Det drabbar också ungdomar - ungdomar som vill sommarjobba, som finns i de här familjerna och som inte får behålla någonting därför att familjens socialbidrag minskas med det som ungdomarna tjänar på sitt sommarjobb. Det är småsnålt, det är ogint och det är kortsiktigt att straffa ungdomar som tar sina första steg in på arbetsmarknaden på det viset. Jag hoppas att statsministern är beredd att säga: De här reglerna ska vi ändra på, och det ska vi göra fort. Vi i Centerpartiet vill ha en inkomstskattereform som ger en skatterabatt på 10 000 kr och en förvärvsrabatt på 10 800 kr, vilket skulle ge bättre inkomster för de här grupperna. Och när statsministern talar om att föda barn kan man ju börja med att fundera över: Hur ser studiemedlen ut? Hur ser bostadssituationen för unga ut? Och vilken nivå är det i grunden på föräldraförsäkringen? Den är 60 kr om dagen! Det kan ingen människa leva på. Undra på att det inte föds tillräckligt med barn! Herr talman! Under riksdagsåret har det också kommit en ideologisk skillnad som blir alltmer tydlig. Det gäller synen på den enskilda människan och hennes rättigheter gentemot kollektivet, systemet eller administrationen. En nycentralism har spridit sig i allt från små beslut som vad som ska registreras hos myndigheter till striden mellan kommunalt självbestämmande och statligt överförmynderi. Jag vill inte att sociala myndigheter ska få registrera min tro eller sexuella läggning. Jag vill inte att kreditupplysningsföretagen ska få registrera om jag är handikappad eller inte. Men så har riksdagens majoritet beslutat under det här året. Tage Danielsson sade: För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna från toppen kom från roten. Det är också inriktningen i Centerpartiets politik. Vi vill ha en politik för livskraft, livskvalitet och självbestämmande i vardagen som ger människor möjligheter att växa, att bidra och att känna trygghet och valfrihet.

Herr talman! Först ska jag hälsa Lena Ek välkommen i partiledardebatterna. Jag vill gärna replikera på vad hon sade - inte för att det egentligen skiljer så mycket i sak, men det fanns en intressant tanketråd som jag vill ta upp. Det gäller Lena Eks starka plädering för skatteutjämningssystemet, ett system som ju konstruerades - dvs. det nuvarande - under det samarbete som Socialdemokraterna och Centern hade under den förra mandatperioden. Jag kommer själv ihåg när vi förhandlade om det sista en mycket tidig försommarmorgon - eller mycket sen natt - vid den här tiden 1995 med Börje Hörnlund och Pekka Eriksson. Ibland beskrivs ju skatteutjämningen som att man stjäl pengar från Stockholm och lägger ut till slarviga kommunpolitiker ute i landet som sprätter i väg dem på sådant som inte är samhällsnyttigt. Man har t.o.m. annonserat och hyrt in konsulter för att bevisa just den saken. Vad tycker Centern om sådant tal? Det skulle vara intressant att höra.
Herr talman! Svaret på den frågan vet egentligen statsministern, men jag ska gärna upprepa det. Vi tycker att med den skillnad i tillväxttakt vi har - en skillnad på två och en halv gång i skattebasens tillväxtkraft hos de fattiga respektive rika kommunerna - är det alldeles självklart med en solidaritet mellan kommuner för att människor ska ha likvärdig service över hela landet. Det svaret är alltså snabbt avklarat. Men jag skulle vilja returnera med två frågor till statsministern. Den första handlar om barnkonventionen: synen på handikappade barn, barns utbildning, barn som inte får avgångsbetyg, barns sjukvård - det är faktiskt barnpsyk som har de allra värsta köerna, någonting som hittills inte har nämnts i dag - och asylpolitiken, som särskilt drabbar barn och unga flickor på ett sätt som jag tycker är fullständigt horribelt och hårresande. Vi måste komma till rätta med tillämpningen av de regler vi har så att vi inte får sådana här fall där enskilda skickas ut för att möta förtryck och möjligen t.o.m. könsstympning. Det andra jag skulle vilja fråga statsministern om handlar om miljöpolitiken. Vi har i kammaren under året diskuterat frågan om miljöforskningen. 14 professurer står nu utan försörjning då de har bollats mellan myndigheter och det inte finns medel till deras löner - högt meriterade professorer på våra största universitet. Inte heller går det att få ett klart besked från hela regeringen: Är det så att de alternativa drivmedlen ska ingå i skattebasen eller inte? Det var alltså ett kort svar och två frågor.

Herr talman! Vad det gäller barnkonventionen och sättet att se på den tror jag inte att vi har en delad uppfattning. Det är ett svenskt initiativ som vi har all anledning att vara med och driva på. När det sedan gäller den diskussion som Lena Ek tog upp under sitt anförande om sommarjobb och socialbidrag passar jag mig för att uttala mig om sådana saker. Jag har nämligen gjort det en gång förut här i kammaren och av ledamöter här släpats till KU och nästan blivit om inte prickad så åtminstone på gränsen till det. Nu är jag alltså försiktig. Då tyckte jag, när jag stod här, att också människor som har den typen av situation rimligen skulle ha det lite bättre ställt, men det törs jag inte upprepa i dag. Sedan kommer jag tillbaka till det här med skatteutjämningen. Det är bra att Lena Ek tydligt deklarerar detta. Det är ju en hörnpelare i regionalpolitiken: utan en skatteutjämning ingen regionalpolitik värd namnet. Det här är basen för att skolan och vården ska ha samma kvalitet över hela landet. Och då vet vi ju, Lena Ek, var skiljelinjerna går. Därför förvånar det mig lite att Lena Ek och andra centerpartister så hårt satsar på högerpolitiken i olika sammanhang och strävar efter att ena sig med högern, när man vet att den beskriver grundförutsättningen för regionalpolitiken som snarast en stöld från tillväxtområdena. Det förvånar mig. Låt mig mynta ett litet uttryck: Jag tror, Lena Ek, att det inte går att hålla ihop Sverige genom att privatisera Stockholm. Också där kanske Centern borde fundera på var man hör hemma någonstans.
Herr talman! Det är bekymmersamt för en decentralist och centerpartist att höra att socialdemokrater och moderater förutskickar att valdebatten ska handla om Stockholm. Det är i och för sig en viktig del av landet. 30 % av befolkningen bor i det här området. Men resten har faktiskt också en viss betydelse. Det är riktigt att den kommunala skatteutjämningen är en viktig del av regionalpolitiken. Vi tycker att det är principiellt viktigt med den här solidariteten mellan kommuner med olika tillväxttakt - mycket viktigt, t.o.m. Men det finns ju andra hörnstenar i regionalpolitiken. Det handlar t.ex. om fördelningen av kultur mellan olika delar av landet, där det bara är småsmulor som fördelas ut över resten av Sverige. Det handlar om företagspolitiken och om hur man behandlar jordbruket. Det handlar också om infrastruktur. Jag satt när jag var precis nyinvald i riksdagen och hörde statsministern tala om det gröna folkhemmet, och det lät väldigt vackert och fint. Men hur ser det ut i dag? Jo, den yppersta forskningen har ingen försörjning. Vi vet inte om biodrivmedel kommer att ingå i skattebasen så att den utvecklingen skattas ihjäl. Vi vet att statsministern har sagt nej till gemensamma skatter på miljöområdet inom EU. Vi vet inte om pilotprojekten för alternativa drivmedel finns. Vi vet dock mycket väl att den miljöpolitik som förs nu inte leder till det långsiktigt ekologiskt hållbara samhället. Den sista spiken i detta är Green Cargo, alltså det statligt ägda järnvägstransportbolaget, som nu drar in sin service på många orter i Norrland och vrålhöjer taxorna för godstransport på de här sträckorna. Det är precis på tvärs mot grundstenar i regionalpolitiken och grundstenar inom miljöpolitiken. Det tycker jag är närmast skandalöst.

Herr talman! Lena Ek gjorde något slags repris på Alf Svenssons beskyllningar att vi inte skulle bry oss om vägar och vägunderhåll. Men vi vill satsa på vägunderhåll och bra vägstandard. Vi vill också höja trafiksäkerheten och öka framkomligheten genom breddning, t.ex. skapandet av trefältsvägar med mitträcke. Vi vill satsa på järnväg, bl.a. på Norrbotniabanan och på många andra ställen. Det vi inte vill satsa på är nya fyrfältsmotorvägar. Och jag undrar verkligen, herr talman, om Lena Ek menar att det är nya fyrfältsmotorvägar som svensk gles och landsbygd behöver och om hon delar Alf Svenssons uppfattning att fler motorvägar är bra för miljön.
Herr talman! Det hjälper inte hur Miljöpartiet slingrar sig i den här frågan. Vi såg allihop på TV och hörde det från debatten på er stämma. Det andra jag skulle vilja lägga till som svar på repliken är att utgiftsområdet Kommunikation i det treåriga budgetförslag som lades fram genom vårpropositionen, och som stöds av Miljöpartiet, har fått 200 miljoner mer. Det är ökningen. De pengar som man har haft att röra sig med hittills ska alltså öka med 200 miljoner under de närmaste tre åren. Det är ingenting. Det är inte ens tio meter väg per län i Sverige, om man nu pratar motorväg. Möjligtvis är det 20 meter per län om man använder lite andra breddmått. Hur ska man få plats med detta inom de budgetramarna när det dessutom ska göras en storsatsning på järnvägar med de pengarna? Det håller inte ihop. Det är inte trovärdigt. Dessutom drar man med den politik som förs nu av majoriteten ned och försvårar för godstransport i Norrland genom Green Cargos agerande. Det är ett statligt helägt bolag som drar in sträckor på många håll. Man försätter industrier som har placerats på de här orterna med delvis regionalpolitiska medel i en situation som gör att de kanske inte kan vara kvar, och på de sträckor som finns kvar chockhöjer man taxorna. Hur rimmar detta med regionalpolitik och miljöpolitik? Inte alls.
Herr talman! Jag ska börja med att ge Lena Ek rätt. Chockhöjda priser på godstransporter är naturligtvis helt fel. När det gäller bristande resurser för infrastrukturutbyggnad är det också riktigt att det finns för lite pengar nu. Men infrastrukturpropen handlar om en tioårsperiod, och vi får se till att föra över pengar från andra politikområden till Kommunikationer för att klara de nödvändiga investeringarna. Slutligen, föräldrapenningen. Lena Ek låtsades som om det inte fanns några beslut om att höja grundnivån i föräldraförsäkringen. Hon nämnde 60 kr om dagen och sade att det var dåligt. Och det är det. Det gäller det här året ut. Men i budgetförhandlingarna i våras lyckades vi enas om att vi ska fördubbla grundnivån i föräldrapenningen till 120 kr fr.o.m. den 1 januari nästa år och höja ända upp till 180 kr året därpå. Det kan komma ytterligare ökningar framöver.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att när det gäller infrastruktursatsningar har det vid varje ekonomisk debatt i den här kammaren så länge jag har suttit i riksdagen - det är inte så länge, men i alla fall snart tre år - sagts att det ska storsatsas på infrastruktur, på vägar och på järnvägar. Den satsningen har vi inte sett röken av än, inte någonting. I det ekonomiska förslaget som gäller de närmaste tre åren har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lagt på den fantastiska summan av 200 miljoner på hela området Kommunikationer. Detta går inte ihop. Möjligen ska man köra hela satsningen som en ketchupeffekt om tio år. Men då är ju hela den landsbygd där det nu står och väger, om man ska överleva eller inte, om människor ska bo kvar eller om företag ska finnas kvar, utraderad och ser ut på ett helt annat sätt som inte stämmer med vare sig miljömål eller regionalpolitiska mål. Ja, i familjepolitiken finns ett beslut om höjning från 60 kr till 120 kr. Det satt hårt åt och krävde många tuffa debatter i den här kammaren. Men det är bra att det äntligen har kommit. Det är ett litet steg på vägen. Det ger kanske ungefär 3 600 kr i månaden till den förälder som är hemma. Det är bra, förstås. Men det är inte tillräckligt. Den familjepolitik som förs av majoriteten handlar ju om minskad valfrihet, att föräldrarna inte ska kunna bestämma hur de vill att familjen ska se ut. Dessutom är det fortfarande så att denna höjning till 120 kr inte räcker för att man ska klara sig ifrån socialbidragsberoende, varken som föräldrapar eller som ensamförälder. Då har vi fattigdomsfällan i alla fall. Vi hade föreslagit 200 kr om dagen som lägsta nivå direkt, för vi vill försöka stampa ut fattigdomsfällorna och hjälpa de människor som sitter illa till. Då behövs det lite rejäla tag.

Herr talman! Tills Matz Hammarström fördjupade sig i vilka mitträcken vi ska ha på våra vägar kändes mycket i den här debatten som om vi är på väg in i en mer spännande period i svensk politik. Den politiska debatten hårdnar och det diskuteras flera stora, viktiga frågor. Lyssnar man noga kan man höra flera som återkommer: skolkrisen, problemen i arbetslivet, de demografiska problemen, de dramatiskt ökade sjukskrivningarna och den växande segregationen. Något som inte har varit uppe, men som vi har haft en del turbulens om i Folkpartiet de senaste veckorna, är också en mycket viktig fråga som borde stå i centrum, nämligen demokratikrisen, vad vi gör för att hitta arbetsformer så att partierna kan fylla sin viktiga roll i demokratin. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter är alla partier utan medlemmar om tio år, enligt statsvetarnas beräkningar. Jag menar att det på alla de frågor som har varit uppe och de som borde ha varit uppe finns en hel del spännande liberala lösningar. Ett liberalt regimskifte är inom räckhåll. Det blir ett regimskifte som innebär ett modernare Sverige, ett Sverige där enskilda människor har mer att säga till om. Regeringssidans inre oenighet och handlingsförlamning kamouflerades länge av Sveriges ekonomiska framgångar. Men i det här läget blir de alltmer uppenbara. Sjunkande tillväxt och fallande kronkurs visar, precis som för tio år sedan, att socialdemokraternas löften har hängts upp mer på en bubbla av förväntningsvärden och mindre på handfasta förändringar av de krafter som verkligen bygger välstånd: arbete, företagande, kreativitet, sparande, forskning och lärande. I de borgerliga partiernas politik finns konturerna av ett alternativ som förvisso inte är fullständigt, men trots allt är en betydligt bättre grund för att styra ett land än det nuvarande sönderfallet på regeringssidan. Det här har varit en mycket svensk debatt. Inrikespolitiken har stått i centrum, ungefär som om vi är trötta på det internationella perspektivet efter ett halvårs ordförandeskap. Låt mig ändå säga två saker om detta perspektiv. Först och främst vill jag mycket ärligt och uppriktigt önska statsminister Göran Persson lycka till i de extremt viktiga dygn som nu förestår och där han kommer att vara en av centralfigurerna. Det är på sätt och vis märkligt att det förs en politisk debatt i just Stockholm i just denna vecka. De internationella frågorna har spelat en så undanskymd roll. Världens blickar riktas nu mot Sverige, och en lång lista av problem måste hanteras. Ju skickligare den svenska regeringen och statsministern är, desto bättre för hela mänskligheten. Vi liberaler känner ett stort ansvar att hela tiden påminna om det globala ansvaret. Europeisk integration är nödvändig men är en otillräcklig ambition i det perspektivet. En vidare internationell samverkan är nödvändig för att motverka hot av olika slag. Det är hot från diktatorer och terrorister mot demokrati och mänskliga rättigheter. Det är hot från växthusgaser mot vårt klimat. Det är hot från protektionistiska krafter mot frihandeln. Det var några viktiga exempel. Vår framtida säkerhet ligger i alliansbyggande, inte i det föråldrade begreppet alliansfrihet. När det gäller det inrikespolitiska perspektivet tänkte jag begränsa mig till två frågor. Bakgrunden är vår liberala vision om ett samhälle som är brokigt, fritt, varierande och dynamiskt. Ett sådant samhälle måste hållas ihop av gemenskap och solidaritet. Då finns det ett par avgörande faktorer. En är att välfärdspolitiken gäller alla. En annan är att vi har en skola som ger alla bästa möjliga start. Båda dessa faktorer är för närvarande i gungning på ett oroande sätt. En viktig sak är hur våra socialförsäkringar fungerar. Där är sanningen att fler och fler blir utförsäkrade, eller rättare sagt hamnar ovanför taket i socialförsäkringarna. 1,2 miljoner människor har en del av sin inkomst ovanför taket i sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. Detta är en stor trygghetsfråga för många av dem. Det är också en jämställdhetsfråga, dvs. det påverkar pappors lust och möjlighet att utnyttja föräldraledigheten. Det här har lett till att 370 000 människor har tecknat privata sjukförsäkringar. Fackföreningarna har drivit fram kollektivavtal med tilläggsförsäkringar i privata försäkringsbolag. Det här kan ibland vara motiverat och behöver inte vara så farligt, men det finns definitivt en gräns där solidariteten i systemet rämnar eller hotas därför att människor undrar varför de ska betala två gånger för samma trygghet. Om de ändå måste göra tilläggslösningar undrar de varför de måste vara med i det gemensamma systemet. Fler människor inom fackföreningsrörelsen, inte minst de jag har talat med inom TCO, menar att vi nu är vid en brytpunkt. Om vi i det politiska systemet inte mycket snabbt ger besked att socialförsäkringarna även i fortsättningen kommer att ha en omfattning så att de allra flesta får de 80 % som har utlovats i ersättning, kommer de att känna sig tvingade till särlösningar. Då hotas systemet. Här måste Göran Persson ge besked. Han har givit olika besked. Han försatte sig i en gisslansituation och lät Miljöpartiet tvinga regeringen att meddela att det inte blir någon takhöjning före valet. Sedan skrev han tillsammans med Gudrun Schyman i en artikel i Dagens Nyheter att detta skulle göras till en valfråga. Sedan jag påpekade att det vore mycket bättre att lösa frågan före valet - och det är fullt möjligt - har Göran Persson återkommit med bl.a. Sture Nordh i Sydsvenska Dagbladet och skrivit att statsministern hoppas att det inom den kommande tiden ska vara möjligt att i riksdagen få majoritet för en förändring. Nu måste jag fråga: Vad betyder detta? Vad är regeringens aktuella ståndpunkt? Kommer man att bryta med Miljöpartiet och höja taket, eller håller man fast vid att det här ska skjutas upp till efter valet? Då vet vi inte om oturen är framme och vi har precis samma parlamentariska situation då som nu och om Göran Persson fortfarande sitter i samma gisslansituation. Göran Persson talar om skolan. Det är ett framsteg. Under en lång tid var det som om de problemen inte existerade. Det är fortfarande övergripande och överslätande. Det kommer nästan varje dag mycket påtagliga rapporter om hur vi, eller rättare sagt ni som har makten, sviker den unga generationen genom att de i skolan inte får de möjligheter de rimligen har rätt till. Häromdagen presenterades ett intressant skolprojekt i Stockholm. Det är spännande att Stockholm kommer att stå i centrum i valdebatten. Det har inte minst vi liberaler allt att vinna på. I Stockholm har det genomförts ett läsprojekt som går ut på att barn i grundskolans första klasser ska lära sig läsa ordentligt. Metoden är regelbundna utvärderingar, och de som behöver extra tid och stöd får den extra tiden och det extra stödet. Det här kan tyckas ganska självklart. Det strider helt mot det som skoletablissemanget i Sverige står bakom. De är emot regelbundna utvärderingar. De är emot att koncentrera sig på baskunskaper. Så sent som häromveckan skrev Skolverket att skolan överbetonar kunskapsmålet. I samma sammanhang skrev man att det blir tråkigt och trist att koncentrera sig bara på baskunskaperna. Men det är när man inte lär sig att läsa tidigt som man missar så oändligt mycket senare. Går det att ha ett skolverk i ett land som säger att skolan överbetonar kunskapsmålet? Går det att ha en skolminister som accepterar ett sådant skolverk? Statsministern inrättade Skolverket. Han borde också se till att det avskaffas och ersätts med någon myndighet som verkligen tror på kunskap och som verkligen är redo att använda de instrument som behövs för alla barn. Gudmund Larsson, den gamle LO ombudsmannen, påpekade nyligen i en bok att poängen är att arbetarbarnen vinner mest på en skola som verkligen tar sitt kunskapsuppdrag på allvar. Lär av att lära, har jag sagt många gånger till statsministern. Det gäller inte minst skolfrågorna. Den brittiske premiärministern har en kraftfull prioritering av skolfrågorna i sitt politiska arbete. Han har inte gjort tillräckligt i praktiken, men han har engagemanget. Skulle inte Göran Persson någon gång kunna tala konkret och passionerat om de förändringar som behövs för att den svenska skolpolitiken ska fungera bättre.

Herr talman! Jag har åtskilliga gånger i den här kammaren talat konkret och passionerat om skolpolitik, och åtskilliga gånger i debatter med Lars Leijonborg. Jag kan inte direkt påstå att svaret alla gånger har varit så där oerhört närvarande i talarstolen. Senast hade vi en upprörd diskussion om det behövdes fler vuxna i skolan eller inte där Leijonborg först sade att det behovet inte alls fanns, för att sedan retirera och säga att visst fanns det. Nog har vi haft och nog kommer vi att ha debatter om detta. För arbetarrörelsen är skolan naturligtvis en helt avgörande faktor. Gudmund Larssons synsätt är också mitt. Det är ett livslångt engagemang, som vi aldrig kommer att släppa. Så småningom får vi se, Lars Leijonborg, vem det är som har valt rätt sällskap. Socialförsäkringarna ska höjas 2003, har vi sagt. De kommer att höjas 2003. Det kommer den majoritet i Sveriges riksdag som väljs i kommande val att se till. Jag är ganska fylld av tillförsikt när jag ser hur debatterna nu radar upp sig. Det kommer att finnas en sådan majoritet. Om sedan Miljöpartiet ingår eller inte återstår att se, därför att jag tror att väldigt mycket av debatten den senaste tiden har varit klargörande omkring vilken viktig grundbult detta är för det svenska välfärdssamhället. Jag vill ha svar på en fråga som Lars Leijonborg inte berör: Varför attackerar Leijonborg anställningsskyddet? Varför attackerar Leijonborg lönebildningsprocessen? Vad tycker Leijonborg att man ska göra för att skärpa konflikträtten, som man skriver i sina motioner? Är man inte från Folkpartiets sida nöjd med det sätt som avtalsrörelserna nu bedrivs på? Detta är naturligtvis viktiga frågor, särskilt för en som av och till skriver debattartiklar ihop med TCO:s ordförande. Varför?
Herr talman! Det var ett beklagligt besked statsministern gav. Det var nu att takhöjningen enligt Göran Perssons uppfattning kommer att genomföras hösten 2002, alltså efter valet. Men varför det?, måste man fråga sig. Det är ju fullt möjligt att vi har samma parlamentariska situation då som nu. Om det är möjligt att köra över Miljöpartiet då är det väl möjligt att göra det nu. Det är ju fara i dröjsmål såtillvida att för varje månad och halvår som går utan att löntagarna ges besked om att denna fråga är på väg att lösas ökar intresset för särlösningar. Och för varje ny särlösning minskar uppslutningen bakom det gemensamma systemet. Varför skrev statsministern med nyssnämnde Sture Nordh så här i Sydsvenskan: "Vår gemensamma förhoppning är att det under den kommande tiden skall finnas politiska förutsättningar i riksdagen för att göra upp om en takhöjning." Varför skrev han så? Blev han lurad av Sture Nordh, eller vad var avsikten med just den formuleringen? En viktig del av valdebatten 1998 gällde att vi ville ha riktade statsbidrag till skolan. Ni sade nej. Nu har ni återkommit med riktade statsbidrag till skolan. Självfallet ställer vi upp på dem. Men sluta använda uttrycket "fler vuxna i skolan"! Vad det handlar om är ju ett antal professionella yrkesgrupper, först och främst lärare och speciallärare, som behövs i skolan. Varför är det uttrycket så stigmatiserat för er socialdemokrater att ni inte kan säga att det framför allt behövs fler lärare i skolan?
Herr talman! Det behövs fler lärare i skolan, framför allt speciallärare. Men det är inte bara lärare som behövs. Här behövs också de som vi sade farväl till under 90-talets ekonomiska kris. Skolpsykologer, kuratorer och fritidsledare är utomordentligt viktiga funktioner för att få situationen i klassrummet och på skolan att fungera. Det talar vi om. Jag är glad om Leijonborg nu ansluter sig - det är i alla fall något stöd på den borgerliga kanten för denna skolsatsning. Besked har nu getts om socialförsäkringarna, och stora pengar dessutom - det är miljardbelopp vi talar om. Det är alltså en ordentlig social reform. Skulle oturen vara framme och vi får en helt annan riksdagsmajoritet kan den mycket väl riva upp det här i den budget som läggs hösten 2002. Det är de facto den riksdag som sitter hösten 2002 som gör detta, därför att det är från 2003 som det ska gälla. Så ligger landet. Nu har jag en minut på mig, och jag kommer tillbaka till det centrala. Vi har alltså under några år nu lyckats vända utvecklingen i Sverige vad gäller lönebildningen. Vi träffar avtal på låg nivå i Sverige, avtal som inte slår ut svensk konkurrenskraft, avtal som fackföreningsrörelsen tar ansvar för i en direkt förhandling med sin motpart. Vi har utomordentligt goda vitsord också internationellt i fråga om vad som nu händer i Sverige. I det läget vill Lars Leijonborg gå in och skärpa konflikträtten, alltså vrida ett vapen ur händerna på fackföreningsrörelsen. I det läget vill ni försämra anställningsskyddet. I det läget vill ni också försämra arbetsskadeförsäkringen. Varför? Vari ligger logiken i detta för ett parti som ändock ligger så pass nära att man kan skriva gemensamma debattartiklar med TCO:s ordförande? Var ligger logiken, Leijonborg?

Herr talman! Jag tycker att det Göran Persson har sagt om skolan här i dag är intressant. Han sade bl.a. att han står bakom Gudmund Larssons synsätt. Jag kan säga att det gör inte Göran Perssons skolminister Ingegerd Wärnersson när Gudmund Larsson skriver en bok om att betygen är arbetarbarnens bästa vän. Tänk om vi skulle kunna få in en sådan klarsyn i socialdemokratisk skolpolitik! Göran Persson säger att vi ska ha tillbaka speciallärarna. Det är lysande! Men de är tyvärr avskaffade. Det utbildas inga speciallärare längre. Det finns något som heter specialpedagoger, med en helt annan uppgift, men det är just speciallärare som vi behöver. Det vore underbart om Socialdemokraterna hade ändrat uppfattning på den punkten. Det kommer ett antal besked från det socialdemokratiska skoletablissemanget som alla känns som om de var daterade 1968. Det är fel med betyg, säger man. Det är fel att kräva närvaro i skolan därför att gymnasiet är en frivillig skolform, var det någon på Skolverket som sade. Sedan fick han förstås be om ursäkt några timmar senare. Det är självklart att man måste infinna sig om man har fått plats på en svensk gymnasieskola. Sedan var det socialdemokratiska kommunalpolitiker i Göteborg - strålande! - som hade upptäckt att det fanns en möjlighet i skollagen att sätta press på föräldrarna att de skulle göra vad de kan för att skolkande barn verkligen kommer till skolan. Då sade Skolverket att det var fel. De fick be om ursäkt, för det stod i skollagen. Kan vi ha en tillsynsmyndighet som hela tiden saboterar arbetet med att få en fungerande skola? De synpunkter vi har på anställningsskyddet har vi i huvudsak fått igenom med Miljöpartiets hjälp. Att vi skulle försämra arbetsskadeförsäkringen är ett fullständigt felaktigt påstående.

Herr talman! När det gäller socialförsäkringssystemen tycker vi att det är viktigare att fler omfattas av trygghetssystemen än att de som ligger i toppen får bättre villkor. För några år sedan skrev vi en rapport där vi lanserade en modell med brutet tak, dvs. att man upp till en viss inkomst skulle ha en högre ersättningsnivå än i dag, och över den brytpunkten skulle procentsatsen vara lägre. Vi håller på att revidera den rapporten nu, men grundtanken är densamma. Om det ska läggas mer pengar på systemet tycker vi att en förstärkning i botten är viktigare än en förstärkning i toppen. Moderaterna är beredda att sänka ersättningsnivån från 80 till 75 %. Det skulle vara intressant att höra om Folkpartiet också är berett att göra det. I dag varierar den ersättning man får om man är föräldraledig från 60 kr till över 600 kr per dag. Vi tyckte att det var en viktigare rättvisereform att förbättra villkoren för dem som hade 60 kr än för dem som hade över 600 kr. Vi lyckades också, som jag nämnde tidigare, efter många om och men enas om det i vårbudgetförhandlingarna. Nästa år fördubblas lägstanivån till 120 kr, och året därpå ökas den på till 180 kr om dagen. Det är viktigt. Varför skulle det vara högprioriterat att förbättra villkoren i föräldraförsäkringen för dem som tjänar mer än 23 000 kr i månaden? Det har jag svårt att förstå, i synnerhet eftersom taknivån i arbetslöshetsförsäkringen är lägre. Låt oss höja det taket först. Rättvisa, herr talman, kan inte reduceras till en så simpel tanke som att den som har betalat in mer till det allmänna också ska få ut mer av det allmänna. När det gäller föräldraförsäkringen handlar det också mycket om att pricka in barnen vid rätt tidpunkt. De som får barn tidigt straffas för det trots att de kommer att bidra med sina skattepengar senare i livet. Med en sådan politik har det inte varit så konstigt att förstföderskorna har blivit få.

Herr talman! Matz Hammarström sade att bara för att man betalar in mer till det allmänna ska man inte få mer tillbaka. Det är någonstans där själva förklaringen till Miljöpartiets ståndpunkt är. Det ser det som en ren skatt, och det ser det man får ut som ett rent bidrag. Det som vi försöker att bilda opinion för är att man ska se socialförsäkringarna som det som ordet säger, nämligen en försäkring. Man kan ha synpunkter på att några får 60 kr och andra får 600 kr. Men den skillnaden är förmodligen mindre än vad människor som inte är sjuka får och inte är föräldralediga får. Frågan är: Är det just när man är sjuk som man ska tvingas in i en utjämning? Om Matz Hammarström anser att skillnaden är för stor är det väl i första hand de friska han ska ge sig på och inte de som råkar vara sjuka? Om Matz Hammarström tänker på det som en försäkring blir allt genast mycket enklare. Man brukar ta ett hus som exempel. Om man har ett hus som kostar 1 miljon, varför ska man inte få försäkra det för 1 miljon? Varför ska man bara få ut en halv miljon så att pengarna ändå inte räcker till att bygga huset igen om det har brunnit ned? Poängen med att även dem som tjänar bättre ska få ut sina 80 % är att de annars förr eller senare inte kommer att vilja stanna i systemet, och då blir alla förlorare. Då förlorar samhällssolidariteten, och då förlorar de svaga, eftersom då hotas hela finansieringen av systemet. Tänk på det som en försäkring, så blir allt mycket lättare.
Herr talman! Se på det som en försäkring, säger Lars Leijonborg, så blir det mycket lättare. Det är ju ingen försäkring. Det är en allmän skatt, och därför ser vi det som en allmän skatt. Om det hade varit en försäkring hade man kunnat välja att sluta betala den om man inte tyckte att man fick valuta för pengarna. Men i och med att det är en allmän skatt föreligger inte den "optionen". Gubbstrutten i DN är läsvärd ibland. För någon månad sedan sade Gubbstrutten så här: Vad hjälper det att det är högt i tak när det är för trångt mellan väggarna? Så tror jag att situationen egentligen är. Försök att se det så, Lars Leijonborg. De jämställdhetsargument som Lars Leijonborg och andra har fört fram klingar lite falskt. Det är inte ersättningsnivån som avgör om en man tar ut föräldraförsäkring eller inte. En avhandling i Uppsala från i våras visar att det är faktorer som kvinnans utbildningsbakgrund och grad av etablering på arbetsmarknaden som avgör om fadern tar ut sin ledighet eller inte. Sedan kan man undra om det verkligen kan vara så svårt för män med hög lön att leva ett par månader på en ersättning som ändå är högre än den lön som de flesta måste leva på hela livet.

Herr talman! Miljöpartiet är ju ett vänsterparti och befinner sig på den socialistiska delen av skalan. Det märkliga är att tanken på obligatoriska allmänna socialförsäkringar attackeras från två håll. Det sker från vänster med jämlikhetsargument. Man tycker att det sticker i ögonen att de som tjänar bättre får ut mer av försäkringen. Det sker också från höger, eftersom man tycker att det är bra att systemenen eroderar. Jag hoppas att Matz Hammarström ändå med tanke på att han befinner sig på vänsterkanten tar till sig detta argument. Ett samhälle där de gemensamma försäkringarna bryts sönder kommer att bli ett samhälle med större klyftor. Det kommer att bli ett samhälle där de som har det sämre ställt på sikt kommer att få mindre möjligheter att få ut rimligt med pengar i systemet. Jag håller med Matz Hammarström om att det har varit för mycket skatteliknande inslag i systemet. De är just därför vi länge har förespråkat en ganska radikal reform där vi bryter ut försäkringarna och gör dem till autonoma försäkringar som människor verkligen kan lita på. Det är ett jätteproblem i dag att människor inte litar på de sociala trygghetssystemen. För mig som en socialt engagerad reformpolitiker är detta ett samhällsproblem. Människor litar inte på de sociala trygghetssystemen. Det måste vi göra någonting åt.

Herr talman! De fem prioriterade områden som statsministern nämnde inledningsvis kan jag sympatisera med alla fem. Men som vanligt, tvingas jag säga, verkligen lyser miljöfrågorna med sin frånvaro. Det gäller inte bara statsministern utan samtliga övriga talare. Det hörs knappt ett ljud om vår livsmiljö och inte ett ljud om en så avgörande framtidsfråga som den globala uppvärmningen och växthuseffekten. Men det är klart, miljöfrågorna är inte "inne" just nu. Desto viktigare är det då för oss politiker att hålla liv i miljöintresset. Miljöfrågorna är långt ifrån lösta. Jag ska ge ett tydligt exempel. Modern som ammar sitt barn är väl själva sinnebilden för det livgivande. Men amningen riskerar på grund av alla miljögifter att bli dödsbringande i stället. Amning ökar risken för cancer. I en nyligen publicerad forskarstudie påvisas samband mellan uppkomsten av lymfkörtelcancer hos barn och tiden de ammats. Miljögifter binds i fett och förs över från modern till barnet via bröstmjölken. Att vi har miljögifter i bröstmjölken är en kosekvens av en dålig kemikaliepolitik där alltför få politiker tagit tillgängliga forskningsresultat på allvar. Man har tagit större hänsyn till industrins behov än till människors hälsa. Så får det inte fortsätta. Människors hälsa måste komma i första rummet. Miljögifterna måste bort, ju förr dess bättre, och industrin får rätta sig därefter. Det är vissa förändringar på gång, det ska erkännas, även om tempot är alldeles för långsamt. Häromveckan undertecknades t.ex. den s.k. Stockholmskonventionen. Representanter för nära 100 regeringar skrev under ett internationellt avtal om att fasa ut de tolv värsta miljögifterna. Men det finns här en irriterande miljöschizofreni, för samtidigt som Sveriges regering är värd för undertecknandet av Stockholmskonventionen sker en oroväckande ökning av sopförbränningen i landet. Greenpeace har gjort en undersökning som visar att det finns planer på ökad sopförbränning i ett 30-tal kommuner i Sverige. Om alla planerade anläggningar byggs så får vi en fördubbling av sopförbränningen i Sverige fram till 2005. Cementa, som tidigare har bränt farligt avfall i sin cementugn på Gotland och därför ockuperats av aktivister från Greenpeace, har nu infört ett stopp under ett år för att diskutera andra lösningar. Det är lovande. Det stora problemet med sopförbränningen är att den ger upphov till en mängd giftiga ämnen som kommer ut i luften, fastnar i anläggningens filter eller blir kvar i askan. Det är bl.a. tungmetaller och andra mycket giftiga ämnen som dioxiner och furaner, som kan orsaka såväl cancer som störningar i immun och nervsystem. Det kanske inte ser ut som det är så mycket i den burk som jag har med mig och visar här, men den innehåller den askmängd som motsvarar den mängd aska som varje svensk varannan timme, dygnet runt, året om producerar genom sopförbränning. Om en fördubbling av förbränningen blir verklighet till 2005 så blir det denna mängd aska varje dag. Det är rätt mycket om man multiplicerar den med 8 888 888 svenskar, som vi är numera. Förr eller senare hamnar de gifter som sopförbränningen ger upphov till i vår miljö, i fettvävnaden hos djur och människor och i bröstmjölken. Dioxinerna är en av de tolv värsta miljögifter som Sverige häromveckan skrev under ett avtal om att vi skulle sluta producera. Vi måste sätta ett stopp för dioxinproducerande avfallsförbränning i Sverige. Detta är långt ifrån det enda miljöproblemet. Nyligen kom den europeiska miljöbyråns rapport om miljötillståndet i EU. Den kallas för Miljösignaler. Och visst visar den också på sådant som har blivit bättre, t.ex. att utsläppen av kväveoxider har minskat tack vare den katalytiska avgasreningen. Men problemen är tyvärr fler. Ett av de stora problemen är att transportvolymerna hela tiden ökar, särskilt de minst hållbara transportsätten, dvs. landsväg och flyg. Investeringarna i transportinfrastruktur i EU har ökat, men fördelningen mellan väg och järnväg fortsätter att vara två tredjedelar väg-en tredjedel järnväg. Det är en situation som Alf Svensson och Lena Ek tycks vara nöjda med. Under perioden 1990-1998 byggdes tio hektar ny motorväg per dag i EU. Det motsvarar nästan 30 000 hektar på åtta år, eller en bra bit över 10 000 kilometer ny motorväg. Äntligen tycks fler än vi ha fattat att det inte kan fortsätta så, även om Alf Svensson inte tillhör den skaran. I sin strategi för hållbar utveckling har EU kommissionen nu föreslagit åtgärder för att bryta kopplingen mellan ökad BNP-tillväxt och ökade vägtransporter. Kommissionen förespråkar ett skifte från vägtransporter till järnvägstransporter så att andelen vägtransporter 2010 inte ska vara större än Det finns många intressanta ordvändningar i denna strategi för hållbar utveckling. Man erkänner äntligen att det behövs en ny politisk agenda för att lösa problemen. Man skriver tydligt att den rådande politiken måste förändras. Man slår fast att snabb handling krävs och att det är dags att konfrontera hindren mot hållbarhet. Vi måste öppet och ärligt våga möta de utmaningar som kommer. Man skriver vidare: Smala sektorsintressen kan inte tillåtas att väga tyngre än välmåendet för samhället som helhet. Det som är gott med rapporten är att man talar klarspråk. Många av de trender som nu hotar en hållbar utveckling är resultatet av tidigare val av produktionsteknik, mönster för markanvändning och infrastrukturinvesteringar, slår man fast. Detta innebär, Bo Lundgren och Alf Svensson, att vi måste avveckla kärnkraften samtidigt som vi minskar vår oljeanvändning kraftigt och hejdar motorvägsutbyggnaden - i synnerhet på god åkermark. Vi måste satsa på järnväg i stället för på asfalt. Ni som vill vara så moderna - är det inte dags att överge kärnkraftskramandet och motorvägsfundamentalismen? Jag har några frågor till statsministern. De är högaktuella inför toppmötet i Göteborg nu i slutet av veckan. Den ena rör EU:s strategi för hållbar utveckling, som jag nämnde nyss. Den andra rör Nicefördraget och irländarnas folkomröstningsnej i förra veckan. Förslaget till strategi är som sagt var lovande när det gäller hållbar utveckling. Bl.a. föreslås att alla trafikslag inklusive flygtrafik ska bära sina egna samhällskostnader 2005. Det är en bra målsättning. Ett trendbrott måste ske när det gäller fördelningen av investeringsmedel så att det satsas mer på järnväg och mindre på vägbyggen, säger man. Det som jag skulle vilja veta är dels om statsministern bedömer det som sannolikt att detta strategidokument om hållbar utveckling kommer att antas i nuvarande skick i Göteborg, dels om han själv är beredd att aktivt driva samma politiska linje här hemma t.ex. när det gäller omfattande satsningar på järnväg. Sedan har vi Irlands nej till Nicefördraget, som väl rimligen innebär att det faller eftersom det måste ratificeras av alla EU-länder för att gälla.

Kan vi lita på att det irländska folkets demokratiska beslut respekteras fullt ut och att EU-fördragets regler om hur nya fördrag och fördragsändringar ska beslutas om, dvs. enhälligt av EU:s samtliga medlemsstater, följs till punkt och pricka? Kan vi lita på att Nicefördraget därför slutgiltigt är förkastat i och med Irlands nej, och att inga försök kommer att göras för att kringgå det irländska folkets beslut? Kan vi som en konsekvens av det hoppas på att arbetet med att utforma en lämplig samarbetsstruktur för världsdelen Europa, där samtliga drygt 40 europeiska stater ska kunna medverka på lika villkor, tillåts börja om från en annan ända än Nicefördraget? Kan Sverige som ordförandeland ta upp det som en huvudpunkt på toppmötet i Göteborg?

Herr talman! Jag tror att jag har svarat på frågan förut - till Gudrun Schyman i replikväxlingen med henne. Det irländska folkets beslut kan det bara överpröva självt. Som Matz Hammarström tolkar fördraget gör jag det också, och det är därför en motgång för oss som vill ha en utvidgning av EU. Utvidgningen står ju inte precis runt hörnet, även om vi är inne i en kritisk fas och driver på den. Jag tror alltså att det vore utomordentligt dumt att nu dra i väg och säga: Nu kastar vi hela projektet överbord och tar fram någonting annat - något slags alleuropeisk samarbetslösning. Det kan möjligen fungera i en diskussionsklubb en kväll, men jag kan försäkra Matz Hammarström att om detta skulle göras till praktiskt politik under det svenska ordförandeskapet så skulle vi totalt haverera. Dessutom har jag väldigt svårt att se vad det egentligen är som Matz Hammarström förespråkar. Vi har den europeiska unionen med alla dess förtjänster och några brister. Den kan förbättras och den ska utvidgas. Vi tänker se till att vi kommer dit. Vi ska driva det dithän, men vi behöver ha med oss det irländska folket. Jag är hoppfull om att så ska ske, men det är inte min uppgift att se till att så sker. Det måste irländarna själva hantera. Jag vet inte i dag hur långt vi kommer med miljöfrågorna i Göteborg. Vi ska driva på så gott vi kan. Jag har varit på rundresa till huvudstäderna nu. På de allra flesta ställena finns det en god uppslutning. Kommissionens rapport är bra, men den kom lite sent. Det är många konkreta förslag i rapporten som ska förankras, eftersom besluten även där fattas med enhällighet. Irland har lika mycket att säga till om som Tyskland eller Sverige när besluten ska fattas i den här frågan. Det är en finess med EU-samarbetet. Jag vågar inte föregripa detta. Vi tycker att det är ett bra papper. Vi ska se till så att det överlever Göteborg, om man säger så, att det går i den riktningen och att vi jobbar vidare i den processen. Exakt hur långt vi kommer i detaljerade beslut vet jag inte i dag.

Herr talman! Statsministern säger att det är utvidgningen irländarna har sagt nej till. Men liksom Gudrun Schyman undrade förut, undrar jag också om det stämmer. Jag har snarare fått det intrycket att det man reagerat mot är den ökade militariseringen och de förändringar i federalistisk riktning som Nicefördraget innebär. Det är något som säkert hade stött på patrull också i Sverige om vi hade fått ha en folkomröstning här. Som jag ser det både kan och bör utvidgningsprocessen fortsätta. Nicefördraget har aldrig haft något konstitutionellt samband med utvidgningen. Om jag inte minns fel gjorde statsministern själv, vid ett möte med samtliga riksdagspartiers ledare några dagar före Nicemötet, en nedtoning av sambandet mellan Nicefördraget och utvidgningen. I stället betonades att Amsterdamfördraget uttryckligen ger utrymme för nya EU-medlemmar utan fördragsförändring. Såvitt jag vet beslutade väl också EU ledarna tillsammans med företrädare för ansökarländerna redan dagen före själva EU-toppmötet i Nice att utvidgningen skulle fortgå med målet att nya medlemsländer skulle anslutas fr.o.m. slutet av 2002.

Herr talman! Det handlar om ett fördrag som gör unionen redo att ta emot nya medlemmar. En union som förhoppningsvis snart kommer att bestå av 25 medlemmar, kanske ännu fler, är ju en helt annan union än den som består av 15. Vi ska komma fram till beslut i en sådan union också. Vi ska rösta med majoritetsomröstning i en sådan union också. Då ska man veta hur röster fördelas och hur inflytande regleras. Allt sådant är basala förutsättningar för att utvidga unionen. Det står också i förtexten till Nicefördraget. Jag förstår mig inte på dem som tycker att det bara är att rycka på axlarna och säga att det var en protest mot militariseringen och gå vidare med utvidgningen ändå. Det är en helt felaktig politisk bedömning. Jag har varit med i hela processen. Jag vågar påstå att det är på det viset. Det är en motgång. Sedan får vi se hur länge den varar och om den kan hanteras. Men vi behöver Nicefördraget för att utvidga unionen. Det är så. Jag tycker också att unionen behöver nya medlemsstater för att utvecklas. Jag hoppas att vi kan skicka den signalen tydligt i Göteborg, men jag vet inte hur det går.

Herr talman! Det var en annan fråga som jag också var inne på som jag tyvärr inte fick svar på. Jag vet inte om statsministern har lite tid kvar och kan utveckla den sedan. Det gällde detta med strategin för en hållbar utveckling. Vad jag förstod var det osäkert om den kunde antas. Jag skulle nog tolka det så, eftersom den var sent lagd på bordet. Det vore synd, för där finns det många goda idéer. Jag efterfrågar också statsministerns personliga inställning till en massiv satsning på järnvägsutbyggnad i Sverige. Nu står statsministern och läser någonting. Kan vi köra det vanliga med hand upp eller en nickning? Nej, det går inte, men statsministern får gärna återkomma i frågan om järnvägar om tid finnes.
Herr talman! Jag ska ställa en mycket enkel fråga till Matz Hammarström. När EU:s miljödokument presenterades kom samma dag ett TT-meddelande i vilket Miljöpartiet sade att detta var ett sagolikt dokument. Det var fantastiskt fina skrivningar. Man var ense med dem till 90 %. Det var ett vackert dokument som visade att EU kommit långt med frågorna i teorin. Var skulle ett sådant här dokument ha producerats i Hammarströms och Miljöpartiets värld - de vill ju egentligen inte ha EU - om inte EU hade funnits? Det måste ni ha funderat över.
Herr talman! Det finns ett mycket enkelt svar på den frågan. I ett alleuropeiskt samarbete skulle man också kunna producera en sådan här skrift. Det är inte EU som är den enda möjliga lösningen för ett samarbete europeiska stater emellan.
Herr talman! Det låter kanske illasinnat, men jag tror inte att Hammarström riktigt tror på detta själv. Om inte EU hade funnits hade vi fått uppfinna EU för att få till stånd den här typen av dokument.
Herr talman! Men då, Alf Svensson, hade vi kanske uppfunnit ett annat EU än det vi har i dag. Vi hade kanske uppfunnit ett EU där man fokuserade på miljöfrågorna. Det skulle vara miljöfrågorna man jobbade med på överstatlig nivå. Man skulle inte ha överstatlig styrning på andra områden, där man inte bör ha det. Det skulle vara ett EU där man jobbar med miljön men inte har den militärallians som man nu bygger upp. När det gäller det här dokumentets sagolikhet är det viktigt att man nu vågar anta det i Göteborg, vilket statsministern har flaggat för inte alls är säkert. Dessutom är det viktigt att man vågar gå den väg som stakas ut i det här strategidokumentet också. Det är en lång väg mellan ord och handling i politiken. Det har vi fått bevittna åtskilliga gånger.

Herr talman! Miljöpartiet hade ju en kongress som vi har följt med stort intresse i massmedierna. Den dominerades av de fundamentalistiska krafterna i Miljöpartiet. Ett av de beslut som fattades var att er ståndpunkt i Europafrågan formulerades så att ni vill upplösa Europeiska unionen. Samtidigt vill ni sitta på en annan stol, nämligen att ni vill vara positiva till utvidgningen. Men kan Matz Hammarström förstå att en del människor tycker att detta är egendomligt? Om man anser att Europeiska unionen bör upplösas, är det väl opraktiskt att man dessförinnan tar in ytterligare medlemmar? Skulle det inte vara ärligare att säga att eftersom ni är emot hela saken är ni också emot utvidgningen?
Herr talman! Vi gröna i Sverige tycker inte att EU, som det ser ut i dag, är någonting som vi vill vara medlemmar i. Men vi är inte så förmätna att vi vill förhindra andra länder, som kanske vill vara med i denna union, att vara det. Det är upp till de enskilda länderna om de vill bli medlemmar i unionen vid en utvidgning. Vi fattade inte beslut om att vi ska eller vill upplösa unionen. Det som sades var att vi i ett längre perspektiv ser det som önskvärt att den upplöses. Vi kommer inte att aktivt driva på för en upplösning, men i och med att vi är kritiska till den form unionen har i dag är det fullt följdriktigt att anse att den formen av union inte bör fortleva.

Herr talman! Matz Hammarström tog till passivformen, nämligen Europeiska unionen upplöses. Men någon måste ju upplösa Europeiska unionen om den finns. Miljöpartiets uppfattning är att den bör upplösas. Då blir det väl svårare att upplösa den om den har fler medlemmar än färre. Jag är passionerat för EU och EU:s utvidgning, så jag skulle väl inte tigga om att få fler utvidgningsmotståndare. Men jag tror att en del människor reagerar mot dubbelspelet. Om ni nu är emot, är det väl lika bra att ni står för det och att ni säger ärligt att ni inte heller tycker att fler ska komma med.
Herr talman! Jag undrar om Lars Leijonborg på allvar menar att vi, Miljöpartiet i Sverige, ska bestämma hur ansökarländer ute i Europa ska göra, att vi ska säga till dem att vi inte tycker att de bör bli medlemmar. Det är väl upp till dem att avgöra. Sedan tror inte jag att det är så säkert att det blir svårare att upplösa unionen om den får fler medlemmar. Det är möjligt att den kommer att falla ihop av sin egen tyngd och av inre motsättningar.

Herr talman! Jag valde medvetet att inte säga någonting i mitt första anförande om hur jag ser på det halvår vi snart lägger bakom oss när det gäller ordförandeskapet i den europeiska unionen. Jag sade heller ingenting om kommande dagars toppmöten i Göteborg. Jag ville ha en debatt, och det tror jag också att riksdagen vill ha, om inrikespolitik efter ett mycket spännande och utrikespolitiskt inriktat halvår. Vi vet inte hur vi så småningom kommer att beskriva det här halvåret. Vi vet inte hur toppmötet i Göteborg går. Men för Sverige har det betytt en chans. Dels har vi fått bidra till unionens utveckling, dels har vi skaffat oss erfarenheter. Jag tror att vi har visat en sak för svenska folket. Det är att det går att påverka. Mycket av debatten kring EU har varit av det slaget att man har beskrivit unionen som näst intill omöjlig att rubba. Bara för de riktigt stora länderna har det gått att puffa i en viss riktning. Vi har ändå med våra initiativ och med vår dagordning visat att det går att förändra unionen. Har man goda argument, arbetar man ihärdigt, håller man i och har man duktiga medarbetare går det att förändra. Man kan säga att den dagordning vi har arbetat efter har varit svensk: sysselsättning, miljöfrågor, öppenhet, utvidgning, handelspolitik. Visst, vi känner igen det och vi tycker om det. Men det är egentligen nu också ett uttryck för en europeisk mainstream, eller mittfåra, i politiken. Här ligger tyngdpunkten. Jag är särskilt glad för att vi klarade hem öppenhetsdiskussionen. Det var någonting som vi alla trodde att vi skulle misslyckas med. Det var också någonting som var oerhört tidspressat. Vi klarade öppenhetsbeslutet i EU mycket tack vare ett bra samarbete med Europaparlamentet, era kolleger i detta parlament. Det är jag glad för. Jag är också glad för att vi klarade hem beslutet om handelspolitiken gentemot de 48 fattigaste länderna. Vi har höga ambitioner när det gäller bistånd. Det ska vi fortsätta att ha. Men bistånd blir så ohyggligt mycket mer effektivt om det också kombineras med en generös handelspolitik. Everything but arms, som det heter. Det innebär att man öppnar upp hela handeln med de 48 sämst ställda länderna. Det är några undantag de första åren, men sedan är det helt öppet. Det är en fantastisk möjlighet. Vi har också klarat att beta av mycket svåra förhandlingskapitel i utvidgningen. Det som kommissionen satte upp för något år sedan som en tidtabell för utvidgningen var ambitiöst. Men vi har visat under det svenska ordförandeskapet att det också var realistiskt. Kommissionen säger att man ska kunna fullfölja förhandlingarna före utgången av år 2002. Jag tycker att vi har visat att det faktiskt är en realistisk bedömning. Vi har haft mycket svåra förhandlingar vad gäller arbetskraftens fria rörlighet. Jag pratade i morse med den polske premiärministern från flygplatsen i Amman. Han skickar signaler om att Polen nu är intresserat av att hitta något slags lösning när det gäller den fria rörligheten för arbetskraften ihop med oss före toppmötet. Också den frågan kommer vi kanske att hantera på ett sådant sätt att det kan beskrivas som en framgång. Jag hoppas också att det Matz Hammarström tog upp om miljöpolitiken är sådant om vilket vi efteråt kan säga: Det var i Göteborg som vi tog det första ordentliga steget mot en strategi för en hållbar utveckling inom EU. Jag kan förstå om Matz Hammarström jublar över papperet som har kommit från kommissionen. Det är ett mycket radikalt dokument. Det är framsynt, och det är kontroversiellt. Det är också god miljöpolitik därför att det tvingar oss att ändra vårt sätt att leva och bete oss om vi ska minska belastningen på den jord, den luft och det vatten som våra barn ska ärva så småningom. Vi kanske inte hinner förankra allt i tid, så att vi fattar alla beslut i Göteborg. Men processen hoppas jag vi kan säga startade i Göteborg. Vi har också under det svenska ordförandeskapet den fullständigt fantastiska situationen att vi kommer att ha suttit i kretsen av stats och regeringschefer och fört direkta överläggningar med först Rysslands president och sedan USA:s president. Det har skett under svenskt ordförandeskap, ett litet lands ledning av unionen. Men det har varit de femton som har mött presidenterna för dessa två stora makter. Det har varit gemensamma ståndpunkter, gemensamma positioner. Så växer en utrikespolitik fram, informellt, inom unionen. Vi har kunnat bidra till den koreanska återföreningsprocessen genom egna initiativ. Vi kanske också kan bidra till utvecklingen i Mellanöstern. Det går att påverka om man tar initiativ. Det går genom den europeiska unionen att förändra den värld vi lever i. Jag vill inte tillbaka till en tid då Sverige stod ensamt och isolerat. Jag vill fullt ut fortsätta att arbeta för att utnyttja de resurser och de möjligheter som det politiska samarbetet inom EU har gett oss. Det har varit en fantastisk tid. Tack för allt stöd från kammaren. Jag önskar er verkligen en skön sommar. Tack ska ni ha.

Herr talman! Låt mig önska statsministern all framgång under Göteborgsmötet. Man kan fråga sig med vilken kraft Europa skulle ha kunnat agera i Mellanösternkonflikten, om Europa inte varit samlat. Vi måste tillstå att konflikter i dag och i framtiden inte kommer att kunna isoleras geografiskt, ekonomiskt och miljömässigt. Var rak nu, Göran Persson, i kommunicerandet med grupper som kommer till Göteborg och som tror att det går att stoppa globalisering och internationalisering, och förklara entydigt att det är med EU i ryggen som Sveriges statsminister kunnat tala klarspråk, så att parterna lyssnat! Vi har allesammans all anledning att i större utsträckning än vad vi hittills gjort sprida information om att EU är en nödvändighet i dagens Europa och i den globala situation och utveckling som gäller. För närvarande är Mellanöstern i våra tankar, och vi hoppas innerligt att Göteborgsmötet, där företrädare för EU och USA samlas, ska kunna få till stånd fredsförhandlingarna igen. Vi har en lång rad andra uppgifter av den mest allvarliga karaktär i Europa att gemensamt ta oss an. Många miljoner barn i vår världsdel far oerhört illa. Det bedrivs en handel med barn och kvinnor i vår världsdel. Tragedierna är många inte långt ifrån oss här i Riksdagshuset. Narkotikan flödar. Kriminalitet och maffiametoder sprider sig. Jag tror att det är nödvändigt att vi inser att det bara är tillsammans som vi kan bygga ett bättre Europa. Herr talman! Jag ber att få önska statsministern, regeringen, riksdagsledamöterna, Kammarkansliet och er alla en riktigt trevlig sommar.

Herr talman! Dagens partiledardebatt avslutas nu i den internationella solidaritetens namn med en slutsummering av ordförandeskapet. Jag kan hålla med statsministern om att mycket har gått rätt väg under det här halvåret. Det är roligt att kunna konstatera det. Samtidigt kan jag också notera att Sverige på några områden har försummat att utnyttja sin roll och den plattform som ordförandeskapet ger. Det handlar om den ganska livliga debatt som vi har fört i Sverige, även i den här kammaren, om de internationella kapitalrörelserna och betydelsen av globaliseringen på detta område. Det är ju en fråga som engagerar ungdomar väldigt mycket, men inte bara ungdomar. Också t.ex. den mycket äldre ärkebiskopen har engagerat sig i den här diskussionen. Det är synd att behöva konstatera att Sverige som ordförandeland inte har sett till att vi fått ett samordnat agerande i Världsbanken och Valutafonden, där Sverige agerar inom de valkretsar som finns, nämligen tillsammans med de baltiska staterna, men där EU inte samlat tagit något grepp för att föra utvecklingen framåt när det gäller den internationella finansiella strukturen och när det gäller skuldavskrivningen till förmån för de fattiga länderna. Men det som inte har gjorts till i dag kan ju göras i morgon, åtminstone om man inte tar till samma strategi som när det gäller infrastrukturpropositionen, för då får vi kanske vänta på detta. Ett annat område som har betonats bl.a. av Rädda Barnen och andra stora frivilligorganisationer är barns rättigheter i EU-arbetet. Portalparagrafen i barnkonventionen har inte förts in i EU-materialet på det sätt som vi önskat i de första diskussionerna inför ordförandeskapet. Allra sist vill jag peka på den betydelse som president Bush har när det gäller inställningen till de frivilligorganisationer som bekämpar hiv och aids runtom i utvecklingsländerna. Rätt tillfälle att tala med den mycket mäktige amerikanske presidenten om detta är på Göteborgsmötet. Många människor världen över hoppas att det ska bli en diskussion som löser den konflikten. Till slut vill också jag önska alla ledamöter och även statsministern en trevlig sommar.

Herr talman! Statsministern ser förvånansvärt pigg ut med tanke på hans arbetsschema, men det är ju Göran Perssons bästa gren att alltid verka glad och förtröstansfull hur läget än är. Han har också utvecklat en teknik att i intervjuer berätta om hur förfärligt tungt det var ett par år tidigare. Jag har funderat lite på hur Göran Persson kommer att skriva om den här tiden om ett par år. Då tror jag att det kommer att låta så här: "Slutet av våren 2001 var tung. Jag var trött efter ordförandeskapet. Kurvorna i ekonomin pekade fel. Kronan var rekordsvag. Men vi var som handlingsförlamade. Regeringsunderlaget höll på att rämna, och jag brottades ständigt med frågan om vi skulle bryta med Miljöpartiet men kom inte till något beslut. Jag kände att några av fackministrarna var oacceptabelt svaga men hade inte ork att ta itu med det. Jag kände att en förlust av regeringsmakten blev allt troligare." Så tror jag att Göran Persson kommer att skriva. Det är också min syn på hur det politiska läget egentligen är. Min recension av ordförandeskapet vill jag vänta med tills det är avslutat. Så länge det pågår ska vi på allt sätt sluta upp bakom de svenska ansträngningarna att göra det så bra som möjligt, men efter det kommer inrikespolitiken att tränga sig på, och då har den här debatten givit en försmak om vad som är att vänta. Ni måste läsa på mycket bättre om Stockholm än vad ni har gjort. Era faktauppgifter är fullständigt felaktiga. Regimen i Stockholm satsar kraftfullt, och det som pågår där är inte ett moderat systemskifte utan ett socialliberalt systemskifte. Det ska vi försvara, och vi ska också visa hur det på många sätt skulle kunna bli bra för hela Sverige.

Herr talman! Den som spar han har. Låt mig inleda med att kommentera en nyhet som nått mig i dag. Tydligen har ett stort antal buräggsproducenter begärt ytterligare sju års dispens med att leva upp till vår djurskyddslagstiftning. Det är rätt otroligt. De har redan haft dispens i 14 år med att leva upp till den lag som vi stiftat. De vill fortsätta att hålla hönorna instängda i gallerburar där de inte ser dagens ljus och inte har någon möjlighet till ett naturligt beteende. Bättre lösningar finns, men branschen hänvisar till att investeringen skulle vara för dyr. Jag förutsätter att fortsatt dispens inte kommer att beviljas. Det är fullständigt löjeväckande att besluta om en skärpning för att förbättra djurens villkor och sedan ge dispens för fortsatt pina i mer än 20 år. Jag skulle också vilja använda talartiden till att blicka lite framåt. Vi har ju här talat om den kommande helgen i Göteborg men nästa år är ett viktigt år för det internationella miljöarbetet. Redan nu pågår förberedelserna för den världskonferens om hållbar utveckling som ska hållas i Johannesburg. Konferensen kallas också för Rio +10, eftersom den innebär en uppföljning tio år efter det stora miljömötet i Rio de Janeiro år 1992. Från Miljöpartiets sida vill jag redovisa sex frågor som vi vill att regeringen ska arbeta för att få upp på dagordningen i Johannesburg.

Sverige bör ta ett globalt initiativ för att stärka regelverken kring den globala kemikalieanvändningen och motverka att kemiska produkter som är förbjudna i väst säljs till och används i syd. Det är, herr talman, viktigt att den svenska regeringen kommer till Johannesburg med angelägna förslag och driver dem hårt. För att vi ska kunna få en hållbar utveckling måste vi utrota fattigdomen, hejda de globala klimatförändringarna och förändra de ohållbara produktions och konsumtionsmönster som råder i den rika delen av världen. I EU:s strategi för en hållbar utveckling efterfrågas en ny politisk dagordning. Det är vi gröna som står för den. För framtiden, för det radikala ifrågasättandet och för den nödvändiga omorienteringen behövs Miljöpartiet i Sveriges riksdag. För att klara miljömålen och i synnerhet problemet med de höga och ökande koldioxidutsläppen krävs dels en radikal klimatpolitisk proposition som inte väjer för verksamma åtgärder, dels en infrastrukturproposition som innebär en massiv satsning på järnvägen i syfte att föra över både personoch godstrafik från väg till järnväg. Järnvägssatsningarna krävs inte bara för miljöns skull, utan de är centrala också i ett regionalpolitiskt perspektiv för att förbättra pendlingsmöjligheterna och skapa större arbetsmarknadsregioner. Därför är det mycket lämpligt att också den regionalpolitiska propositionen nu är på gång. Vi har alltså en spännande politisk höst att se fram emot.

Herr talman! I och för sig är det trist att så många lämnar kammaren nu när vi ska diskutera en viktig demokratisk fråga men jag förstår att ledamöterna också har annat att tänka på. Den här frågan är inte ny i år och var det inte heller i fjol eller i förfjol, utan den har levt i Heby kommun egentligen sedan Heby kommun bildades och placerades i Västmanlands län. Egentligen har ju delar av kommunen hela tiden tyckt att man i stället borde tillhöra Uppsala län. Vi som har varit med i svängarna några år har också upplevt denna diskussion en lång följd av år. Herr talman!

Vad vi nu har som förslag här är ett harmlöst tillkännagivande till regeringen om att utskottet i brödtexten har anfört vissa ståndpunkter. Intressant att veta är om utskottsföreträdarna - ordföranden saknas - har uppfattningen att det här är ett imperativ till regeringen - om Heby kommun gör en ny framställning, då ska denna bifallas. Om detta är ett sådant imperativ är det, enligt min mening, inte förenligt med de principer som borde prägla kammararbetet. Är det inte ett sådant imperativ, ja, då är det i praktiken fråga om en nullitet - om ingenting - som inte någon behöver ta hänsyn till. Det vore intressant att få den frågan utredd innan kammaren går till beslut. Det vore också intressant att få veta varför företrädarna för majoriteten i utskottet vid redovisningen av resultatet av folkomröstningen konstaterar att nästan 60 %, 6 av 10, har röstat för detta. Varför redovisas inte i demokratins intresse det som är kvar? Nästan 4 av 10 i Heby vill ju inte byta län. Det har väl också en viss betydelse, åtminstone för de partier som i andra sammanhang så kraftfullt brukar hävda att minoritetshänsyn ska tas. I den tänkta lagstiftning som utskottsmajoriteten skisserar finns det många ganska kuriösa bestämningar. Bl.a. ska Kammarkollegiet få den avgörande rollen här men framför allt får man i Kammarkollegiet eller i regeringen inte ta hänsyn till om det i en kommundel är en kraftig koncentration av nej-röster eller, omvänt, av ja-röster, utan det är bara totalresultatet som ska räknas. Det är ju en anpassning direkt till Hebys förhållanden därför att där är det skillnad mellan den ena och den andra sidan av länsgränsen, det s.k. krondiket. Väster om krondiket vill man vara kvar i Västmanland, och öster om krondiket vill man gå över till Uppsala. Det är precis det förhållandet, alltså att opinionen är splittrad, som jag bedömer att också regeringen har tagit hänsyn till. Får jag, herr talman, också peka på sättet att resonera. Man hävdar att Uppsala landsting och länsstyrelse säger ja, vilket har mycket stor betydelse för det här. I Västmanland däremot har det, sägs det, ingen större betydelse därför att där är man oenig. Där gäller inte längre majoritetsprincipen eftersom man är lika oenig i landstinget och i länsstyrelsen som vid folkomröstningen. Men varför ska deras ståndpunkter så att säga spelas ned till intet värde bara därför att man har röstat om sin ståndpunkt? Det sägs och skrivs att Kommunförbundet har en ståndpunkt i frågan. Jag skulle vilja få den redovisad. Jag har undersökt detta men har inte kommit fram till att Kommunförbundet har någon uppfattning om till vilket län Heby ska höra. Allra sist, herr talman, måste jag konstatera att vad majoriteten nu försöker få riksdagen att uttala är att regeringen ska besluta att bifalla en ansökan från Då ska man förstå den nuvarande lagstiftningen som om den skulle vara ändrad på det sätt som utskottsmajoriteten vill att en utredning ska lägga fram förslag om. Regeringen ska alltså åläggas att följa utskottsmajoritetens tänkta förslag till förändrad lagstiftning. Jag uppfattar det som en väldig innovation på lagstiftningsområdet och tycker att man borde från utskottsmajoriteten verkligen fundera över om det här ska ställas under proposition och röstas om. Jag kunde åtminstone få hoppas att en och annan konstitutionellt intresserad i konstitutionsutskott eller i andra utskott av denna kammare antingen avstår eller röstar nej till förslaget. För min del kommer jag att stödja reservationen, vilken jag yrkar bifall till.
Fru talman! Varför vill inte majoriteten dela kommunen? frågar konstitutionsutskottets vice ordförande. Det har inte kommit någon begäran från kommunen om att den ska delas. Det har kommit en begäran från kommunen om att den ska tillföras Uppsala län. Det finns i kommunstyrelsen sympatier för detta. Samtliga har ställt sig bakom det. De stöder sig på en folkomröstning som ändå har givit ett ganska tydligt utslag. Det var ett harmlöst uttalande, en harmlös språkmyt ut i luften, sade talaren. Man kan fråga sig vad det kan innebära när konstitutionsutskottets vice ordförande säger att ett uttalande från riksdagen är en nullitet som ingen behöver bry sig någonting om. I det här fallet är riksdagens uppfattning, om den följer utskottets förslag, väldigt klar. Men den uttrycks i form i en begäran om en utredning som ska klara ut huruvida där finns några i dag icke skönjbara skäl för att inte följa den inställningen. I grunden ligger ändå att såväl politiskt i form om en folkomröstning och riksdagens uppfattning som sakligt i form av Kammarkollegiets utredning talar i fallet Heby saken väldigt entydigt i en och samma riktning. För övrigt är det en generell lagstiftning som begärs av utskottets majoritet.
Fru talman! Jag har förstått att det är en generell lagstiftning som begärs. Det som är kuriöst i den här framställningen till kammaren är att den lagstiftning som begärs också ska gälla i samma ögonblick som den begärs. Det är det som är mycket märkligt. Jag förespråkar ingen delning av kommunen, jag tycker att det i första hand är en fråga för kommunen. Jag har ingen anledning att ha någon uppfattning om detta. Jag pekade bara på att opinionen i kommunen är delad ur geografisk synpunkt, och det kan man väl ha anledning att ta hänsyn till. Jag skulle vilja fråga Carl-Erik Skårman vilken ställning tillkännagivandet har ur konstitutionell synpunkt. Det vore bra om Carl-Erik Skårman redde ut detta. Min fråga är: Är regeringen bunden av det uttalande som Carl-Erik Skårman och majoriteten här vill ha? Ur konstitutionell synpunkt har naturligtvis alla riksdagsbeslut sin tyngd och sin betydelse, men riksdagsordningen och regeringsformen känner inte till att riksdagen skulle regera genom uttalanden. Det är ju genom lagstiftning och konkreta beslut som riksdagen kan påverka tillvaron. Det är regeringen som har att handlägga den här typen av förvaltningsärenden. Den möjligen konstitutionella konflikten gäller frågeställningen om riksdagen kan ålägga regeringen att i ett visst förvaltningsärende fatta ett visst beslut. Det är det som jag menar att majoriteten försöker sig på, om än maskerat genom en hänvisning till brödtexten.
Fru talman! Göran Magnusson känner väl till, liksom kammarens övriga ledamöter, att ett tillkännagivande anses kräva regeringens återkomst till riksdagen och förklaring till varför man inte följer tillkännagivandet om man inte gör det. Det är den formella praxis som gäller. I det här fallet är det dessutom så att om t.ex. Heby kommun skulle återkomma med en ansökan finns det redan en utredning som säger att det sakligt sett är riktigt att föra Heby kommun till Uppsala län, och dessutom vidimerar det politiska uttalanden från snart sagt landets alla beslutande instanser på att detta är en uppfattning som man delar. I det fallet borde det inte vara någon svårighet för regeringen att följa den intention som finns i majoritetens ställningstagande.
Fru talman! Hanteringen av tillkännagivanden kan möjligen diskuteras, men det är riktigt att regeringen ska reagera på ett tillkännagivande, i varje fall ett tillkännagivande av konkret innehåll. I det här fallet innehåller tillkännagivandet dels uppfattningen om att man vill ha en utredning av den relevanta lagstiftningen. Det är okontroversiellt i sig, som jag ser det, det kan man gott göra. Den intressanta frågan är om Carl-Erik Skårman anser att regeringen är bunden av det tillkännagivande som här finns beträffande Hebys länstillhörighet. Anser man att det här är ett riksdagsbeslut om att regeringen ska fatta ett beslut om att Heby kommun ska tillhöra ett annat län än vad man för närvarande gör tycker jag att det är ett mycket märkligt sätt för riksdagen att lägga sig i regeringens förvaltningsbeslut. Anser Carl-Erik Skårman att det beslut som regeringen fattade om Hebys länstillhörighet strider mot gällande lagstiftning?

Fru talman! Precis när jag kom in i kammaren hörde jag Göran Magnusson referera till Kommunförbundet. Då förmodade jag att det var det som jag pratade om. Kammarkollegiet gav ett uppdrag till Svenska Kommunförbundet att titta igenom vad det innebär att ändra landstingstillhörighet. Här skrivs mycket klart att det inte finns några ekonomiska hinder för att byta landsting, medan man i regeringens nej när det gäller Heby kommun just anför ekonomin som ett skäl och hänvisar till att Sala lasarett kommer att läggas ned. Där har Svenska Kommunförbundet en annan uppfattning. Jag vill därför fråga Göran Magnusson om han anser att det här med ekonomin verkligen är ett så starkt skäl för att man inte ska låta Heby kommun byta länstillhörighet. Sedan har jag också en annan fråga till Göran Magnusson. Det betänkande som vi har skrivit har kommit till av att vi upplever att det har skett saker som inte är så bra. Här finns alltså en folkmajoritet för att byta län. I det här betänkandet menar vi att man ska ta särskild hänsyn till folkets vilja. Jag undrar om socialdemokraterna och Göran Magnusson stöder detta att man i ett majoritetsbeslut ska ta särskild hänsyn till folket. När det gäller Torslanda kommun hade ni också en annan uppfattning. Det gäller tydligen även här.
Fru talman! När det gäller Torslanda kommun hade Göteborgs kommun den inställningen att man inte ville att Torslanda bröt sig ur. Det var en uppfattning som även Miljöpartiet i Göteborgs kommun delade. Frågan om Svenska Kommunförbundet är väl inte så mycket att diskutera i sig. Det är bara ett tecken på att man är slarvig med uppgifterna. Det var en tjänsteman på Svenska Kommunförbundet som på konsultbasis utredde frågan åt Kammarkollegiet. Svenska Kommunförbundet har över huvud taget inte intagit någon ståndpunkt i den här frågan. Det är det som jag försöker peka på. Man försöker här få större tyngd i utredningen än vad den faktiskt har. Sedan kan man ju alltid diskutera om man ska folkomrösta om länstillhörighet. Vilka ska då delta i en sådan folkomröstning? Ska salaborna i det här fallet delta? Eller är det bara hebyborna, som är berörda av frågan, som ska delta? Ska man tillmäta folkomröstningar stor betydelse måste man också diskutera under vilka förutsättningar de kan komma till, hur frågorna ska formuleras, vem som ska finansiera kampanjmaterial och annat. Det finns en rad frågor av den här typen. Det som man ska komma ihåg när man diskuterar denna fråga är ju att folkomröstningen är utlyst av en församling som inte har behörighet att fatta beslut i frågan. Det är den grundläggande biten. Jag uppfattar det också så att utskottsmajoriteten inte heller är så intresserad av folkomröstningar i fortsättningen. Man föreställer sig att det inte ska behövas folkomröstningar. Men i grunden är det så att om det finns ett beslut om att det ska hållas en folkomröstning ska resultatet naturligtvis respekteras. Men här ska det ju vara ett entydigt resultat, enligt utskottsmajoriteten. Tydligen är 58 % mot 40 % eller 42 %, eller vad det nu var, ett entydigt resultat. Det kan man väl också diskutera.
Fru talman! Vi har fortfarande majoritetsbeslut i I beredningen av ärenden - det var Kammarkollegiet som enligt indelningslagen beredde ärendet - tillfrågade man länsstyrelsen och landstinget om man skulle utreda frågan. Det var alltså inte bara folkomröstningen som låg till grund. Då svarade länsstyrelsen och Landstinget i Uppsala län att man tillstyrkte en utredning där Svenska Kommunförbudet utgör en del av denna utredning. Det var alltså på Kammarkollegiets uppdrag som man gjorde denna utredning. Däremot avstyrkte Västmanlands län utredningen, men man var inte enhällig. Svenska Kommunförbundet kommer alltså ändå in här. Jag hade tyckt att det hade varit positivt om socialdemokraterna hade ställt sig bakom betänkandet och sagt att de är för demokrati och att de tycker att folket ska ha möjlighet att påverka på det sätt som man har gjort i Demokratiutredningen som enhälligt har ställt sig bakom det här. Det hade varit roligt om man även här i kammaren enigt hade ställt sig bakom detta.
Fru talman! Majoritetsbeslut gäller, säger Annelie Enochson, för folkomröstningsresultatet. Men besluten i Västmanlands läns landsting och i länsstyrelsen där är inte lika mycket värda därför att de inte var eniga. Men här gäller väl också majoritetsbeslutet. Majoritet som majoritet, är det inte på det sättet? När det gäller Svenska Kommunförbundet vill jag inte längre uppehålla mig vid vad som egentligen är en definitionsfråga. Det vore bättre om Annelie Enochson klev av den frågan och konstaterade att Kommunförbundet som sådant har ingen uppfattning i saken. Det är den väsentliga ståndpunkten. Socialdemokraterna är naturligtvis beredda att respektera folkomröstningsresultat. Det har vi ju gjort i alla sammanhang. Men man måste också komma ihåg under vilka förutsättningar folkomröstningarna har ägt rum, vad de har handlat om och på vilket sätt de har lagts upp. Det finns kanske inte så förfärligt mycket att invända mot den här folkomröstningen, men det är ju inte tänkt i indelningslagstiftningen att det är folkomröstningen som ska vara det avgörande, utan det är regeringen, som enligt en av riksdagen stiftad lag, har att göra en total sammanvägning i varje enskild fråga. Nu har inte Annelie Enochson möjlighet att svara, men min fråga till henne är: Anser Annelie Enochson att regeringen har brutit mot den lagstiftning som för närvarande gäller på indelningsområdet?

Är det så att regeringen är bunden till detta tillkännagivande från riksdagens sida, är det i så fall en ny konstitutionell princip som bostadsutskottets majoritet knäsätter. Då tror jag att det vore klokt att fundera ett varv till på detta innan man är beredd att gå fram på det sättet. När det gäller demokratin är jag inte helt säker på att moderaterna har ett avsevärt mycket bättre record än vad socialdemokraterna har. Socialdemokraterna står för en man - en röst och direkt påverkan i riksdagen. Det som Per Bill och hans moderata kamrater slåss för är att även om det föreligger en majoritet här riksdagen för ett lagstiftningsärende ska en tredjedel av riksdagens ledamöter kunna flytta beslutet till en folkomröstning, trots att de partier som har fått majoritet i ett riksdagsval står bakom beslutet. Det kallar inte jag för att hylla något slags majoritetsparlamentarism, utan det är ett sätt för moderaterna att försöka begränsa den vanlige väljarens möjligheter att på valdagen påverka riksdagens sammansättning och riksdagens beslut. Jag tycker att Per Bill borde läsa en och annan moderatmotion innan han tar i alltför kraftigt i den här demokratifrågan.

Fru talman! Jag måste konstatera att någon åsikt i den konstitutionella frågan, framförd av Carl-Erik Skårman, har jag inte uppfattat, så då förblir den här frågan obesvarad. Jag tror att det är på det sättet att även moderata politiker känner att de balanserar på en gräns här som det är svårt att klara av. Det är väl också anledningen till att lagstiftningsarbetet, som så käckt skulle ha startat för ett par månader sedan, har begravts och kommit av sig. Det har helt enkelt visat sig vara inkonstitutionellt. Jag vill, fru talman, uppehålla mig ett ögonblick vid detta med tvåtredjedelsmajoritet, som Per Bill gör så stort väsen av. Javisst, det är väl någonting som man kan diskutera, och det förekommer ju i olika sammanhang. Jag har tagit avstånd från den tanken. Men jag tar också avstånd från Per Bills älsklingstanke, nämligen att en tredjedel av denna kammare skulle kunna förhindra genomförandet av ett majoritetsbeslut. Det är lika galet ur demokratisk synpunkt. Det vore bra om Per Bill ägnade någon dag i sommar åt att tänka igenom sin demokratiska konstitutionella uppfattning i stället för att mest ägna sig åt att här tala om det som han upplever som avigsidor. När det gäller konstitutionella frågor och demokratifrågor har det funnits en tradition av samsyn i denna kammare kring vilka spelregler som ska gälla. Jag är rädd för att Per Bill är företrädare för dem som inte längre är så intresserade av denna samsyn.

Fru talman! Jag vill, liksom flera andra talare, uttrycka min glädje över att vi har fått till stånd en majoritet i utskottet i det här ärendet som handlar om läns och landstingsindelningen. Vi i majoriteten är av den bestämda uppfattningen, som flera har sagt tidigare, att människor ska få bestämma så mycket som möjligt själva och att folkviljan måste få slå igenom i mycket större utsträckning än vad som sker i dag. Flera har tidigare redogjort för resultatet av omröstningen. Därför och eftersom det är ont om tid hoppar jag över det. Jag vill i all korthet framhålla att Folkpartiets bestämda uppfattning är att den uttalade viljan hos invånarna i Heby kommun, nämligen att få flytta över till Uppsala län, borde ha fått slå igenom i regeringens ställningstagande. På Dagens Nyheters ledarsida i dag stryker ledarskribenten under att det som har skett i Hebyfallet är ett av många exempel på att det råder kraftiga spänningar mellan lokalt och nationellt inflytande. Det är uppenbart att det svenska politiska systemet befinner sig i en kris, eftersom man gång efter annan misslyckas med att tillgodose folkviljan. Problemen behandlas bl.a. i Kommundemokratiska kommitténs betänkande, och kommittén ser det som angeläget att öka medborgarnas inflytande. Kommittén föreslår bl.a. att en rådgivande folkomröstning ska genomföras om 10 % av de röstberättigade kräver det. Om ett sådant förslag går igenom måste naturligtvis också regeringen ha lite större benägenhet att faktiskt följa folkviljan i t.ex. ett fall som Heby. Många tecken tyder dock på att regeringen inte är särskilt benägen att öka inflytandet på lokal och regional nivå. Det pågår just nu enligt tidningsuppgifter ett arbete i Näringsdepartementet som går ut på att stärka den statliga rollen i stället för den regionala och lokala. Medan landstings och kommunpolitiker i hela landet är engagerade för att utöka och fortsätta försöken med regional självstyrelse tycks inte regeringen bry sig om det. I stället backar man och vill stärka landshövdingarnas roll. Det ska alltså bli så i framtiden att det är regeringen och dess förlängda arm landshövdingarna som bestämmer i vårt land och inte människor på det lokala och regionala planet. Fru talman! Sverige har ställt sig bakom den s.k. Istanbuldeklarationen, som antogs vid Habitatkonferensen i Istanbul 1996. Där sägs bl.a. att: "Inom ramen för de legala förutsättningarna i varje land främjas en decentralisering till folkvalda lokala myndigheter och kommuner och en förstärkning av deras finansiella och institutionella kapacitet." Fru talman! Jag kommer just från New York, där jag och flera andra riksdagsledamöter har deltagit i uppföljningen i generalförsamlingen av Istanbulkonferensen. När man där har lyssnat till hur våra företrädare talar mycket väl om lokalt inflytande är det lite förvånande att agerandet här hemma inte alls stämmer med de orden. Fru talman! Jag är orolig över den utveckling som pågår, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Först får jag konstatera att flera av de ledamöter som har talat vitt och brett, skulle jag vilja säga, om demokratin inte längre övervarar den här debatten. Jag är inte särskilt imponerad av det sättet att delta i debatten. Sedan vill jag fråga Yvonne Ångström vad den konkreta innebörden är av det tillkännagivande som riksdagen nu ska göra. Vad är den konkreta, praktiska innebörden? Jag har ställt frågan tre fyra gånger tidigare och fått en massa ord till svar, men jag har ännu inte förstått vad det egentligen handlar om. Den av Bengt Göransson ledda Demokratikommittén förordar rådgivande folkomröstningar. Vad majoriteten här förordar är ju snarast beslutande folkomröstningar. Det är klart att man måste skaffa sig regler och system för hur det här ska gå till i fortsättningen, och det vore intressant att veta om det är så att Yvonne Ångström och Folkpartiet vill ha beslutande folkomröstningar. Vilka ska i så fall delta i en folkomröstning om länstillhörighet?
Fru talman! För det första kan jag inte stå till svars för de ledamöter som har givit sig iväg från kammaren. Det tror jag att Göran Magnusson är alldeles överens med mig om. Sedan frågar Göran Magnusson om den konkreta innebörden. Jag har inte skrivningarna framför mig, men som jag har uppfattat det är det dels så att vi vill tillkännage för regeringen vilken uppfattning vi har när det gäller Heby kommun och den hantering som har skett, dels så att vi vill att man gör en förändring av lagstiftningen. Göran Magnusson är givetvis mycket skickligare på konstitutionella frågor än vad jag är. Jag kan lätt inveckla mig i felaktiga svar, det är jag övertygad om. Folkpartiet vill inte i dag ha beslutande folkomröstningar, men vi har fortfarande uppfattningen att om en majoritet har uttryckt folkviljan så är den majoriteten, i det här fallet på 57 %, lika viktig som varje annan majoritet. Annelie Enochson var också inne på det. Vi har det faktiskt så att 50,1 % är tillräckligt när man har val i beslutande i församlingar. Det måste vara på samma sätt i det här fallet.

Fru talman! Demokrati är verkligen svårt, det är ett som är säkert. Demokrati handlar om makt. Demokrati kräver nämligen att några släpper ifrån sig makt, men det betyder också att andra får mer makt. Från Centerpartiets sida anser vi att besluten ska fattas så nära människorna som möjligt. I enlighet med det är det naturligt att kommunmedborgarna och det kommunala självstyret måste få ett stärkt inflytande. Det är dags för en radikal decentralisering av samhällets funktioner och beslutordningar. Demokrati kräver också lyhördhet och att vi har respekt för varandras åsikter. För att verklig demokrati ska råda krävs det handling och inte bara ord. Om demokrati i vardagen handlar ärendet här i dag. Betänkandet från bostadsutskottet är svaret på motioner om frågan om huruvida Heby kommun ska få byta län. Frågan är väl demokratiskt behandlad. Folket har fått säga sitt i en folkomröstning. Därefter har kommunfullmäktige beslutat hur man skulle gå vidare med en ansökan. En utredning har gjorts som visade att det inte finns några hinder, så egentligen borde sakfrågan vara helt klar. Regeringen borde ha sagt ett klart ja. Med det här betänkandet får regeringen ytterligare en chans. Fru talman! Från Centerpartiets sida hade vi helst sett att ett lagförslag om att föra över Heby kommun till Uppsala län hade funnits på riksdagens bord i dag. I det måste jag säga att jag instämmer i Göran Magnussons frågor tidigare. Det hade varit rejälare. Men som jag sade tidigare är demokrati svårt. Det kräver samarbete och kompromisslösningar emellanåt. Juridiska spetsfundigheter går inte heller att räkna bort. Därför är det förslag som nu förs fram det bästa möjliga för en majoritet i bostadsutskottet att föra fram. Önskvärt hade varit att det funnits ett enigt utskott, men det hör även till demokratins spelregler att finns det över 50 % i utskottet innebär det en majoritet. Så är det också här i riksdagen. Det måste jag säga att vi lever med nästan dagligen, vi som är riksdagsledamöter i opposition. Vi får finna oss i det. Jag vill passa på att faktiskt rikta en uppmaning till samtliga partier. Se upp med demokratifrågorna! Våga vara tydliga! Släpp fram medborgarnas krav! Jag tycker mig ana en rädsla för att släppa ifrån sig makten även på den nationella arenan från regeringen till riksdagen. Det är den politiskt valda församlingen, riksdagen, som är den lagstiftande församlingen. Fru talman! Som en av de motionärer som önskade att Heby kommun ska få tillhöra Uppsala län vill jag säga tack till kollegerna i utskottet, som verkligen jobbat med den här frågan på ett konstruktivt sätt. Det har arbetats intensivt. Det har gått åt mycket tid och många olika vägar har prövats. Nu utgår jag från att regeringen kommer att avgöra indelningsfrågor i enlighet med vad som sägs i det här betänkandet. Det måste till en ökning av medborgarnas inflytande även när det gäller förändringar av läns och landstingsindelningar. Så måste bli fallet när Heby kommer in med en ny ansökan. Fru talman! Den här frågan har blivit ett riksintresse, för den är väldigt central i dag. Alla medborgare i vårt land vill ha och måste få mer att säga till om. Demokratifrågorna är dessutom stora i världens alla länder. Jag hade också förmånen att vara på ett FN-seminarium om samhällsplanering i förra veckan. Det var intressant att konstatera att flera länder tog upp att politiker på alla nivåer måste samarbeta för att reellt lyfta och hjälpa fram människornas deltagande och ta deras synpunkter på allvar. Då blir man lite snopen eller förvånad när det från Sveriges sida ställs frågan: Hur kan man på nationell nivå stödja lokala initiativ? Det undrar jag också. Men jag är tvärsäker på att vi kommer att lyfta fram den här frågan om och om igen om inte Sveriges regering tar till sig våra ord. Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag drog över min talartid med några sekunder.
Fru talman! Får jag fråga Rigmor Stenmark varför det nu inte finns något lagförslag. Och i så fall: Är det på det sättet att detta är en direkt uppmaning till regeringen att fatta beslut på ett visst sätt i ett förvaltningsärende? Sedan finns det naturligtvis anledning att påminna om att det inte finns något land i världen som har den grad av kommunal självstyrelse som Sverige har. Här diskuterades ju som om det inte vore tillåtet med någonting i kommunerna. Det är ju en långtgående kommunal självstyrelse som faktiskt präglar författningssystemet i Sverige. Det vore ju klädsamt om talarna någon gång erinrade sig detta faktum. Vem som ska fatta beslut om indelningarna kan alltid diskuteras. Men den som ska fatta besluten måste alltså följa den lagstiftning som ju vid varje tidpunkt gäller. Och min fråga är: Har regeringen brutit mot den lagstiftning som nu gäller? Är det klokt av riksdagen att säga att regeringen ska tillämpa den nuvarande lagstiftningen som om den vore ändrad på det sätt som utskottsmajoriteten här föreslår?
Fru talman! För att göra det riktigt klart vad utskottets ställningstagande i dag gäller, Göran Magnusson, ska jag be att få läsa innantill från betänkandet, eftersom Göran Magnusson tydligen inte har gjort det. Jag läser från utskottets ställningstagande i övrigt på s. 23. "Utskottet har angivit den utgångspunkt som den förordade utredningen bör ha och i stora drag inriktningen på de överväganden som utskottet önskar. Skulle utredningen konstatera att den skisserade ordningen har avgörande nackdelar eller påvisa att det finns betydande fördelar med en annan modell bör förslag i enlighet med sådana ställningstaganden lämnas." Och som jag sade hade vi från Centerpartiets sida helt klart hellre önskat en färdig lag där det helt klart sades att Heby kommun ska föras över till Uppsala län. Men det fanns ingen majoritet, inte ens på oppositionssidan. Jag ska inte säga vilket parti som motarbetade vad. Men det fanns ingen majoritet, och det tycker jag att vi ska vara ärliga och säga. Jag tycker att det vore förskräckligt om Sverige inte skulle vara ett föregångsland när det gäller demokratifrågorna. Men eftersom man från Sveriges sida faktiskt på en FN-konferens frågar sig hur man från nationell sida kan stödja lokala projekt, så anser i alla fall jag att det finns en lång väg till att gå. När det gäller hur man har behandlat Hebyärendet så kan vi tyvärr inte säga att vi har kommit särskilt långt.

Fru talman! Jag skulle vilja att vi helt enkelt skiftar perspektiv. Vad jag menar med det ska jag förklara genom att tala om lite grann vad som står i 1 kap. 1 § indelningslagen. En ändring i indelningen av kommuner får - i de fall att en kommun som närmast berörs av ändringen motsätter sig denna - meddelas endast om det finns synnerliga skäl för ändringen. Det som vi vill göra i detta ärende är att helt enkelt ändra perspektivet. När ett initiativ tas underifrån om en delning, eller som i detta fall ett länsbyte - det finns många anledningar att jämföra dessa saker - ska det finnas synnerliga skäl att inte göra denna ändring. Man måste helt enkelt byta perspektiv från ett uppifrånperspektiv, att man planerar Sverige uppifrån och talar om hur det ska vara indelat, till ett underifrånperspektiv om ett initiativ tas genom en folkomröstning och som i detta fall ett enat kommunfullmäktige ansöker om ett länsbyte. Jag förstår att frågan är oerhört intressant konstitutionellt, eftersom socialdemokraterna låter sig företrädas av en ledamot i konstitutionsutskottet i denna fråga. Varför det inte är fler här kan man ju undra. Göran Magnusson känner sig lite ensam här när det gäller konstitutionella frågor. Men självklart är ju vi andra också väldigt intresserade av konstitutionella frågor. Och tyvärr så kommer vi inte längre. Jag vet inte om konstitutionsutskottet hade kunnat hjälpa oss med en ändring i indelningslagen om vi hade frågat. Det hela är lite oklart. Det som är väldigt klart är att det är nya friska vindar som blåser. Göran Magnusson säger att detta är ett väldigt gammalt ärende. För mig är det inte det. Det är ganska nytt, eftersom jag är ny i riksdagen. Det gör ju inte regeringens ståndpunkt mer begriplig att det är ett gammalt ärende och att man har låst fast sig så och att man inte kan ändra sig på denna punkt. Men som sagt, de nya friska vindarna som blåser kommer väl till uttryck i Kommundemokratikommittén. Och såvitt jag har förstått så är alla partier eniga om att de vill göra en del förändringar. Att jag blev så besviken på regeringens ståndpunkt i denna fråga beror på att man faktiskt i direktiven till Kommundemokratikommittén säger att man ska se över bestämmelserna i indelningslagen, att man ska lägga fast förutsättningarna för att genomföra en indelningsändring samt att man ska föreslå de ändringar som kan anses motiverade. Kommittén ska därför se över hur de procedurer som har samband med kommunindelningar kan underlättas. Kommittén ska i sitt arbete också beakta den kommunala självstyrelsens betydelse för den svenska folkstyrelsen och i sina förslag till åtgärder ta hänsyn till kommunernas ansvar för att utveckla den lokala demokratin. Detta är ju väldigt tydliga saker. Därför hade jag väntat mig väldigt annorlunda tongångar från regeringen när det gäller detta ärende. Hur långt vi kommer med detta betänkande är ett tillkännagivande om att börja utreda den när frågan och en liten anvisning om vad riksdagsmajoriteten vill att det ska leda till. Jag tycker faktiskt att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i detta fall är lite efter. Jag hoppas därför verkligen att det leder fram till något helt annat. Göran Magnusson säger ju mycket riktigt att det alltid kan diskuteras vem som ska fatta beslut om indelning. Det är denna diskussion som vi vill påbörja på detta sätt.

Fru talman! Om det ankommer på mig så klarar vi det. Jag vill till Göran Magnusson säga att om detta betänkande hade handlat om ett tillkännagivande om Heby kommun, då hade jag föreslagit en återremiss för att detta skulle granskas utifrån konstitutionell utgångspunkt. Det vågar man ju inte göra, även om utskottsmajoriteten i sin brödtext skriver så. Hela detta bygger på att det ska vara en utredning. Men efter att jag har lyssnat på denna debatt kan jag konstatera att det tydligen inte heller är mycket värt med en utredning, eftersom det här sägs att om Heby kommun kommer in med en ansökan i sommar så bör regeringen ta ställning till den utifrån vad möjligtvis en majoritet säger. Då är ju inte heller en utredning värd någonting, utan det handlar egentligen om en demonstrationspolitik utifrån att man vill sätta käppar i hjulet för regeringen. Egentligen är de frågor som Göran Magnusson har ställt de allvarliga. Man skriver ju i utskottsmajoritetens text att regeringens beslut i fråga om Heby kommun inte är acceptabel ur en demokratisk synvinkel. Göran Magnusson har ju utifrån den lagstiftning som regeringen har haft att rätta sig efter frågat flera här om det är rätt eller fel enligt gällande lagstiftning. Man kan då bara konstatera att majoritetstexten hänvisar till att det beslut som regeringen har fattat tidigare strider mot demokratiska principer. Då skulle jag egentligen vilja ställa en fråga till Göran Magnusson. Om det vore på detta sätt enligt majoritetens utgångspunkter, vore detta då inte ett fall för konstitutionsutskottet att granska om regeringen har handlat rätt enligt den lagstiftning som den har att följa? Fru talman! Jag kan bara konstatera att detta är mycket av en demonstration. Det har varit många turer. Man har inte kommit fram till det som man hade önskat att göra, nämligen att fatta beslut om Heby kommun, som riksdagen inte har att fatta beslut om. Med utgångspunkt i den diskussion som vi har haft här tidigare och med utgångspunkt i den reservation som vi socialdemokrater har tillsammans med Vänsterpartiet så yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! Jag skulle vilja fråga Lennart Nilsson, som också har varit ute i världen och lyssnat på demokratifrågorna: Tycker Lennart Nilsson att vi har kommit tillräckligt långt i Sverige när det gäller att på nationell nivå lyssna till medborgarna ute i landet, till enskilda människor?

Fru talman! Tack så mycket, Lennart Nilsson. Det var ett ärligt svar. Nej, vi har inte kommit tillräckligt långt. Min nästa fråga är hur vi ska göra för att det ska bli bättre. Kan Lennart Nilsson dela min åsikt att indelningslagen måste förändras? Jag tycker att vi ska ta bort frågan om regeringen har gjort fel. Regeringen har inte gjort något fel. Men indelningslagen är så formulerad att regeringen ska bestämma. Regeringen har inte gjort något fel. Det är ingenting att diskutera. Vad vi bör diskutera är hur vi ska kunna förbättra, så att människor ute i landet känner tilltro till oss politiker. Tyvärr gör de inte det i dag.
Fru talman! Det handlar inte enbart om indelningslagen. Mitt svar att vi inte har kommit tillräckligt långt innebär att vi ständigt måste arbeta för att utveckla demokratin på livets olika områden.
Fru talman! Jag reagerade när Lennart Nilsson sade att vi vill sätta käppar i hjulet för regeringen och att vi har bedrivit demonstrationspolitik. Det har vi inte. Vi har gjort det lika lite som när det gällde Torslanda kommun. Där ansåg vi att det som folket tycker ska träda igenom. Vi vill att demokrati ska råda. Jag nämnde i mitt anförande fem olika saker som har skett i fallet med Heby kommun. Det var bl.a. en folkomröstning, Kammarkollegiet har sagt ja och en utredning har sagt ja. Det har också funnits andra saker. Ändå säger regeringen nej. Det är det vi reagerar så starkt emot. Om vi vill att demokratin ska kunna fortsätta, om det ska finnas tilltro till demokratin i Sverige måste vi låta människorna påverka. Det har de gjort i Heby. De gjorde det i Torslanda. Det fanns en majoritet i Torslanda. Det finns en majoritet här också. Men socialdemokraterna säger hela tiden nej och vill inte detta. Vill ni inte demokrati? Vill ni inte att människorna ska påverka utvecklingen i sin kommun?
Fru talman! Okej, då lämnar vi Torslanda. I Heby kommun finns däremot en majoritet som är för. Det var 57,7 % i folkomröstningen. Gäller inte den majoriteten?
Fru talman! Folkomröstningen om Torslanda har i och för sig inte med det här betänkandet att göra. Men vi kan konstatera att en majoritet av de som röstade i folkomröstningen i kommunen sade nej till en egen kommun i Torslanda.

Fru talman! Demokrati handlar om att göra en avvägning mellan olika intressen. Det har varit regeringens utgångspunkt, som ni ifrågasätter ur demokratisk synvinkel. Ni menar att man har handskats felaktigt med ärendet ur demokratisk synvinkel. Det är ganska allvarligt.
Fru talman! Det är naturligtvis inte odemokratiskt att ha en annan uppfattning än Annelie Enochson, Rigmor Stenmark eller någon annan i majoriteten. Man kan ha olika uppfattningar i demokratins namn. Lennart Nilsson för ett resonemang om KU granskning. Vi har planerat den administrativa granskningen från KU i höst. Jag har då föreslagit att vi skulle titta på regeringens sätt att handlägga indelningsfrågor, för att se om regeringen har förbrutit sig mot lagen. Efter Rigmor Stenmarks uttalande kanske man inte behöver göra det. Hon säger att regeringen inte har gjort något fel. Den intressanta frågan uppstår så småningom, hur majoriteten i den här frågan kommer att hantera ett regeringsbeslut som går emot en ny ansökan från Heby, om det nu kommer någon. Då är det väl läge för en KU-anmälan mot beslutsfattande statsråd, kan jag tänka mig, om man nu menar allvar med resonemanget om hur regeringen ska fatta beslut i indelningsfrågan.

Fru talman! Utan att göra några som helst anspråk på att undervisa i exegetik vill jag säga följande. Det som föreslås av utskottet är att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför. Utskottet lämnar förslaget med anledning av motionerna 2000 01:Bo303. Det som utskottet har anfört i en central mening dessförinnan är att det enligt utskottet bör undersökas om det finns några bärande invändningar mot den skisserande ordningen. Efter förslaget gör utskottet också en kommentar såtillvida att man utgår från vissa konsekvenser, beroende på att riksdagen har uttalat sig om en opinion. Där skulle man möjligen med Göran Magnussons ord kunna fråga sig om det formellt är en nullitet.
Fru talman! Det är inte säkert att riksdagen i morgon fattar det beslut som Carl-Erik Skårman står för. Vi får se huruvida det blir som majoriteten föreslår eller som vi reservanter föreslår. Riksdagen kan inte fatta beslut om att Heby kommun ska tillhöra Uppsala län. Det är en regeringsfråga. Regeringen ska komma tillbaka till riksdagen. Vi måste vara överens om att det handlar om ett utredningsförslag som ni inte tycker är något värt. Regeringen ska ju säga ja till att Heby överförs till Uppsala län oavsett vad som händer med utredningen. Det tycker jag är illavarslande.
Fru talman! Det är möjligt att uttalandet inte är något värt för bostadsutskottets vice ordförande. Likväl är det ett förslag om ett tillkännagivande som yrkar på en utredning och därtill en kommentar om vad riksdagen kan komma att förvänta sig genom sitt opinionsbildande uttalande.
Fru talman! Man ska ta utredningar på allvar. Men här sägs att Heby kommun kommer att göra en ny ansökan i sommar. Det är sommar nu, även om det inte ser så ut. Det betyder att en utredning inte är något värd för dem som driver frågan om Heby kommun, eftersom man anser att regeringen ska säga ja oberoende av vad en utredning kommer fram till.

Fru talman! Genomgående i debatten har det varit konstitutionella frågor och system mot människor. I frågan om Hebys länstillhörighet kan vi se alla ingredienser. Det finns en folkvilja som säger ja till att byta län. Kommunfullmäktige säger ja. Kammarkollegiet säger ja. Men systemet säger nej. Regeringen säger nej. De har all rätt att säga nej. Men man kan från moralisk utgångspunkt fundera i demokratiska termer. Det tillsätts demokratiutredningar därför att man är orolig över det demokratiska underskottet, över att människor hoppar av sina politiska uppdrag och över att många människor känner förakt mot politiker och de beslut som vi fattar. I Heby i dag känner man en mycket stor frustration. När regeringen sade nej blev vi förvånade. Ingen i bostadsutskottet, anser jag, trodde att regeringen skulle säga nej. Det ser man när man läser utskottstexten. Vad kunde vi göra? Tyvärr hade vi inte kunskap för att stifta en lag. En ren Hebylag var det inte riktigt konstitutionellt möjligt att stifta. Därför sade vi - en majoritet i riksdagen - att vi vill få till stånd en förändring av indelningslagen. Nu är det mer ett uttalande, precis som Göran Magnusson är inne på, därför att det är ganska komplicerat. Men vi anser att det borde till synnerliga skäl för att regeringen ska säga nej om tre kriterier är uppfyllda - en positiv folkopinion, en positiv kommunfullmäktige och ett kammarkollegium som säger ja. Vi har begärt denna utredning. Om det kommer in sådana ärenden igen tycker vi, utifrån vad man kan kalla ett moraliskt ställningstagande, att regeringen ska fundera över vad denna folkopinion och vad fullmäktigeopinionen betyder. Borde man inte kunna ta sig en funderare när det gäller att ändra sitt beslut? Man bryter inte mot någon lag om man ändrar sitt beslut. Det har man all rätt till. Det är ändå så att en majoritet i riksdagen skulle vilja fördjupa demokratin och synen på demokratin. Jag tycker att man måste ta det på allvar. Regeringen fattar vilket beslut den vill, men jag hoppas - det är bara en förhoppning - att den ändrar sig.

Fru talman! Nej, regeringen har inte hanterat frågan om länsbyte för Heby kommun på ett formellt felaktigt sätt. I folkomröstning har medborgarna sagt att de vill byta län, men omröstningen är rådgivande. Medborgarna vill byta. Kammarkollegiet har föreslagit byte. Regeringen har att göra en helhetsbedömning. Men vilka är då skälen till regeringens nej när man har gjort denna helhetsbedömning? Jag har försökt finna dem. När jag inte fann dem i samband med beslutet tänkte jag att jag skulle hitta dem i reservationen från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Där måste jag väl ändå hitta några skäl till att man vid denna helhetsbedömning säger nej. När jag läser i reservationen finner jag bl.a. följande: Det är enligt vår mening tveksamt om riksdagen över huvud taget bör göra ett uttalande av denna innebörd i ett förvaltningsärende. Motionerna bör sålunda avstyrkas redan på denna grund. Något mer sägs inte med substans i i reservationen. Det är det här som är så skrämmande. Man ska göra en helhetsbedömning, men anför egentligen inte några som helst skäl till sitt nej. Detta visar, fru talman, nödvändigheten av att söka former för att öka medborgarnas inflytande över länsindelningar. Särskilt tydligt blir det när jag lyssnar på Göran Magnusson. Göran Magnusson talade bl.a. om folkomröstning utlyst av annan - jag hoppas att jag hörde fel, men så uppfattade jag det - än den som har att besluta. Vad är detta för syn på medborgarinflytande? Fru talman!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

Fru talman! Den senaste tiden har ett av public service-bolagen, Sveriges Television, varit föremål för stor uppmärksamhet. Det har stormat rejält internt i organisationen. Hanteringen av den senaste av bolagets direktörer som tvingades avgå gav inte en smickrande bild av styrelsen för ett public service-företag, som borde föregå med gott exempel när det gäller att förmedla grundläggande värderingar om människovärde och medmänsklighet. Det tycker jag att det finns anledning att beklaga även från riksdagens talarstol utan att för den skull ta ställning i sakfrågan. Det är som bekant inte under riksdagens ansvarsområde att tillsätta eller avsätta chefer inom public service-bolagen. Det betänkande som vi nu ska behandla handlar om det nya fyraåriga sändningstillståndet för Sveriges Man hade kunnat önska att diskussionen om tillståndet hade föregåtts av lika stor uppmärksamhet som chefsfrågan, för det skulle behövas en mer genomgripande debatt om vad public service-verskamhet är bra för. Vad förväntar sig allmänheten av den radio och TV som står i allmänhetens tjänst? Vad är man beredd att betala för framöver? På vilket sätt ska det märkas att public service-kanalerna inte har samma uppdrag som reklamkanalerna? Hur tydliga ska riksdag och regering vara när uppdraget utformas? Allt detta är frågor som behöver diskuteras igenom i en tid då public service-kanalerna inte längre är ensamma på plan. Jag vill börja med att deklarera att vi kristdemokrater anser att public service, radio och TV i allmänhetens tjänst, inte bara har haft utan också inför framtiden har en mycket viktig uppgift att fylla. I ett demokratiskt samhälle måste det fria ordet värnas och vårdas. Fler än en röst måste få höras, och respekten för allas rätt att uttrycka sina åsikter måste upprätthållas. I den stora förändringsprocess som pågår inom medieområdet är det också viktigt att det finns kanaler med ett brett utbud av kvalitetsprogram inom alla genrer, inklusive underhållning, ett utbud som även språkliga och etniska minoriteter och funktionshindrade har möjlighet att ta del av och som människor oavsett var de bor i landet kan identifiera sig med. Public service ska vara en garant för allt detta. Om det ska vara möjligt krävs att bolagen ligger långt framme när det gäller den nya digitala tekniken så att sändningar av hög teknisk kvalitet kan garanteras till alla hushåll, och det krävs att organisationen är decentraliserad och utformad på ett sådant sätt att programverksamhet och produktion finns i hela landet. I en situation då utländskt material dominerar många kanaler är det lokala perspektivet en styrka i public service-bolagens programutbud som måste värnas. Vad kvalitet är går alltid att diskutera, men just därför måste uppdraget från staten vara så tydligt utformat att en enskild programidé eller ett inslag i en nyhetssändning ska kunna stämmas av mot uppdraget. Här tycker vi att det finns en del övrigt att önska. Vi anser t.ex. att varken kravet på relevans eller på allsidighet har en tillräckligt stark skrivning i betänkandet. Därför har vi föreslagit en förtydligande text i reservation 2, som jag yrkar bifall till. Ett tydligt public service-uppdrag är alltså viktigt att ge. Däremot ska utförandet få ske i stor frihet så länge som villkoren uppfylls. Att binda just dessa bolag med detaljregler samtidigt som man vill att de ska stå sig väl i konkurrensen med kanaler som har fria händer när det gäller uppläggningen av verksamheten är kontraproduktivt. Ett sådant exempel är riktlinjerna i tillståndet när det gäller utomståendes medverkan. Det sägs att Sveriges Radio ska sträva efter en högre grad av utläggningar medan Sveriges Television inte får öka sina utläggningar under tillståndsperioden. Sådana frågor borde företagsledningarna få frihet att fatta egna beslut om. Fru talman! När vi diskuterade radio och TV för drygt ett år sedan hänvisade majoriteten många frågor till den utredning som pågick då och till den kommande beredningen och propositionen. Det gällde bl.a. de funktionshindrades möjlighet att ta del av programutbudet. Majoriteten förutsatte att propositionen skulle ställa tillräckligt långtgående krav och att utskottet därför inte behövde uttala önskemål om det till regeringen. Så blev det nu inte. Propositionen visade sig vara ganska vag på den här punkten. Desto mer glädjande är det nu att utskottet har kunnat enas om en betydligt mer långtgående skrivning när det gäller de textade programmen. Ett enigt utskott utgår ifrån att andelen textade förstagångssända program med svenskt ursprung ökar till minst hälften under den kommande tillståndsperioden. Det är äntligen ett mätbart mål som går att följa upp och som jag vet att många döva och hörselskadade gläder sig åt. Även när det gäller störande bakgrundsljud har det gjorts ett förtydligande. Utskottet slår fast att vederbörlig hänsyn till de publikgrupper som har svårt att uppfatta talade inslag i radio och TV måste vägas mot de programansvarigas krav på autenticitet och absolut konstnärlig frihet. När det gäller de synskadades behov av en uppläst textremsa sägs i propositionen och betänkandet att det ska vara ett mål att kunna erbjuda en sådan service under tillståndsperioden. Det är ett steg framåt. Men vi anser att man borde ha gått ännu längre för att göra SVT och UR mer tillgängliga även för de många synskadade. Vi anser att riksdagen skulle ha krävt att SVT och UR skulle presentera hur de tänker lösa frågan med uppläst textremsa innan regeringen meddelar sändningstillstånd för nästa period. Olika tekniska lösningar finns redan och har prövats i mindre skala. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Ett ämne som också diskuterades för ett år sedan var våldsskildringarnas genomslagskraft och public service-bolagens särskilda ansvar för att minimera dem. Vi konstaterade då som nu att SVT, som det i första hand handlar om, i stort har en ansvarsfull och genomtänkt policy för skildring av våld, men att den till viss del är otydlig. Man utgår t.ex. från att grova våldsskildringar får visas bara om det sker efter 21.00. Men hur kommer man fram till att de har ett konstnärligt eller socialt värde som motiverar att de över huvud taget visas? Risken är stor att toleranströskeln sänks eftersom utbudet av grovt våld är så mycket mer frekvent i andra kanaler. Många, inte minst föräldrar, skulle uppskatta om de kunde lita på att grova, fiktiva våldsskildringar och pornografi inte förekommer alls i public service-kanalerna. Att nyhetsprogram kan innehålla verkligt våld är en annan sak. Men de sänds på fasta tider och är lättare att undvika om man vill det. Att programbolagen i sin policy beslutat att inte följa radio och TV-lagen där det framgår att en ljudsignal ska varna för program med våldsinslag anser vi fortfarande är oacceptabelt. Ljudsignalen är ju tänkt att underlätta för föräldrarna. Ett muntligt meddelande får förstås inte samma effekt eftersom det förutsätter att man är alldeles i närheten av TV-n och har uppmärksamheten riktad mot vad som sägs. Det hade varit intressant att höra om statsrådet Marita Ulvskog hade några kommentarer till det här. Vi får väl se om hon dyker upp så att jag kanske kan få svar på den frågan så småningom. Vi kristdemokrater har föreslagit några åtgärder för att stävja våldsutbudet ytterligare. En åtgärd är att ge Våldsskildringsrådet mer klor än vad det har i dag. När kommer översynen av rådet? Nu har det gått ytterligare ett år sedan vi förra gången efterlyste denna översyn. Det här hoppas jag också att Marita Ulvskog senare i dag kan ge besked om, alltså dels när översynen kommer, dels hur hon själv ser på Våldsskildringsrådets roll. En annan åtgärd vore att tillsätta en utredning som får till uppgift att samla in fakta och kunskap som finns tillgäng i Sverige och internationellt om hur barn och unga påverkas såväl psykiskt som fysiskt av det mediala utbud som de tar del av under många timmar dagligen. Ett sådant underlag skulle behövas inför kommande sändingstillstånd. Här har vi en reservation tillsammans med Vänsterpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet om en sådan utredning. Fru talman! Programföretagens kulturansvar är en mycket viktig del av public service-uppdraget. Många programtyper som kan inräknas under kulturansvaret förekommer bara i public service-kanalerna. I propositionen konstateras att för många människor är radion och televisionen det enda sättet att regelbundet komma i kontakt med ett stort antal konstarter som t.ex. film, teater, konst och musik. Detsamma gäller för gudstjänster som också är en viktig del av kulturutbudet. Vi anser att en markering av detta också behövs inför nästa sändingstillstånd. Att fler människor besökte en gudstjänst än ett idrottsevenemang under 2000, enligt Kulturrådets omvärldsanalys, är knappast något som avspeglas i programutbudet i radio och TV i dag. Fru talman! Public service-företagen finansieras med hjälp av licensavgifter. Det systemet har fungerat bra hittills, men det kan komma att behöva omprövas med tanke på det nya medielandskap som växer fram. Det blir en fråga för den nya parlamentariska kommitté som ska tillsättas för att förbereda nästkommande tillstånd. En eventuell förändring av avgiftssystemet kan alltså komma till stånd tidigast 2005. När det gäller medelstilldelningen föreslår regeringen i propositionen att uppräkningen om 2 % årligen av bolagens medelstilldelning ska betalas ut i sin helhet bara under förutsättning att Radiotjänst i Kiruna - RIKAB - lyckas att minska TV-avgiftsskolket med minst 25 miljoner per år. I dag betalar ca 90 % av de betalningsskyldiga sin avgift. Det är en hög siffra ur ett internationellt perspektiv, men den är naturligtvis ändå otillfredsställande. Därför satsar de tre programbolagen, som gemensamt äger RIKAB, åtskilliga miljoner för att driva in licensmedel. Det går kanske att komma ytterligare en bit på väg med hårdare indrivningstag kombinerat med en morot i form av t.ex. någon extratjänst, men det är inte säkert att det leder till en nettointäkt - smakar det så kostar det. Bolagen riskerar därför att förlora i två ändar, först ytterligare ekonomiska satsningar på kontroll, sedan på att ändå inte få ut hela medelsuppräkningen, om de inte lyckas. Det är en väldigt märklig och ogenomtänkt konstruktion som skapar osäkerhet om vilka ekonomiska ramar som gäller. Därför reserverar vi oss mot villkorandet av medelstilldelningen. Fru talman! Underlaget till det betänkande om radio och TV i allmänhetens tjänst som vi kommer att besluta om i dag har tyvärr kommit till med ganska snäva tidsramar - en kort utredning följd av en kort parlamentarisk beredning och en kort tid för propositionsskrivande. Det har inneburit att någon djupare diskussion inte har kunnat föras vare sig om organisationsfrågor eller om innehåll. Nu har regeringen aviserat att en ny parlamentarisk ska tillsättas som ska göra en djupare utredning av public service i framtiden, och det är nödvändigt av många skäl. Vi hoppas att den får börja arbeta ganska omgående så att den kan arbeta långsiktigt och lägga upp arbetet på ett sådant sätt att alla intresserade kan delta i seminarieverksamhet och andra diskussionsforum. Det behövs en bred och djup debatt om hur public service ska värnas och fortsätta att utvecklas. Frågor som blir viktiga att belysa och utvärdera är teknikutvecklingen, finansieringsformen, själva organisationen med bolagen, styrelserna och stiftelsen samt Utbildningsradions utvidgade uppgift i ett modernt kunskapssamhälle. Men det gäller också inte minst public service-begreppets innehåll och etiska riktlinjer för etermedier. Det är en både spännande och viktig diskussion som jag tror att många med mig ser fram emot. Jag yrkar bifall bara till reservationerna nr 2 och 6, men jag står bakom alla våra reservationer.

Fru talman! Om några timmar kommer majoriteten i denna riksdag att ha senarelagt svensk public service-radios och TV:s inträde i framtiden med fyra år. Genom att bortse från att mediemiljön, inte minst rent tekniskt, har förändrats under de senaste åren leder man in public service-verksamheten i en återvändsgränd. Det av många efterlängtade nytänkandet överlåter man åt en ny utredning att ägna sig åt, så först om fyra långa år får riksdagen möjlighet att ange en ny färdriktning. Jag misstänker att TV-tittarna och radiolyssnarna då eftertryckligt kommer att ha markerat sin otillfredsställelse med public service-utbudet genom att ägna alltmer tittartid åt andra kanaler. SVT, SR och UR ges av kulturutskottets majoritet helt enkelt inte förutsättningar att vara med och möta publikens ändrade behov. Inte ens det förslag som framfördes från moderata företrädare i den beredning som föregått regeringens proposition om att fastställa tillståndsperiodens längd till tre år vann gehör. Då hade åtminstone de nödvändiga förändringarna kunnat genomföras något snabbare. Fru talman! Det moderata alternativet, såsom vi utvecklat det i våra reservationer, skulle ha inneburit ett omformulerat public service-uppdrag. Vi anser att det måste handla om att erbjuda ett komplement till det övriga medieutbudet, både innehålls och kvalitetsmässigt. I dag kan man välja mellan ett mycket stort antal TV och radiokanaler, distribuerade analogt eller digitalt och förmedlade via satellit, kabel eller markbundna sändare. Snart är för många familjer radio och TV via Internet ytterligare ett alternativ som bidrar till ökade valmöjligheter. Bundenheten vid programläggarnas tablåer minskar. Man kan själv välja när man vill se ett visst program. Man kan t.o.m. komponera sina egna nyhetsprogram genom att ange vilken typ av nyheter man är intresserad av. Mediefolket kallar den pågående tekniska utvecklingen för konvergens, dvs. att olika distributionstekniker flyter samman och blir sinsemellan utbytbara. Detta kommer att ställa krav på att regelverket anpassas till de nya förhållandena. Då går det inte längre att ta ut en statlig TV-apparatavgift av alla som ser på TV via sin dator. Vi pekar i en reservation på att grunderna för TV avgiftssystemet håller på att rubbas och anser att den aviserade utredningen bör få i uppdrag att överväga en skattefinansiering av public service-verksamheten. Det borde vara möjligt att skapa den nödvändiga friheten från politisk styrning i ett sådant system på precis samma sätt som i dag, i varje fall i princip, gäller för kulturområdet i övrigt. I det system som i dag tillämpas med riksdagsbeslut om vilka resurser de tre public service-företagen ska få disponera finns alltför tydliga exempel på att det redan nu förekommer en viss form av politisk styrning. Vi behöver bara tänka på de regler som gäller för andelen produktion som ska förläggas utanför Stockholm eller regeringens förslag att SVT inte ska få lägga ut mer produktioner på fristående företag. Den sortens regler skadar påtagligt tilltron till företagens oberoende. Fru talman! Hur skulle då det moderata alternativet kunna se ut? Vi tänker oss ett public serviceuppdrag i stället för ett antal public service-företag. Uppdraget skulle handla om en utveckling mot ökad kvalitet och fördjupning. Tittar och lyssnarsiffror skulle inte vara det primära måttet på måluppfyllelse. Även små publikgruppers behov ska tillgodoses. Det finns ingen anledning att med offentliga medel finansiera program som de kommersiella kanalerna kan producera. Det är en förlegad tanke att publiken tänker i kanaler. Med fjärrkontrollen har tittaren fått frihet att välja de program som han eller hon vill se över hela kanalspektrat. I den nya medievärlden saknar begreppet kanalprofil betydelse. Att skapa någon form av tittartrohet är en utopi. Under monopolepoken kunde man möjligen tänka sig att tittaren på väg från middagsbordet till sin TV-fåtölj ställde in en kanal som sedan fick stå på tills det var dags att gå och lägga sig. Även om jag inte kan peka på några vetenskapliga mätningar, kan jag utifrån mitt eget beteende anta att zappandet i dag är mycket väletablerat. Det är därför en felaktig slutsats att hävda att just public service-kanalerna ska erbjuda program som täcker alla intresseområden. En väsentlig del i det nya public serviceuppdraget, såsom vi moderater definierar det, kommer att vara att etablera en nyskapande kraft i det svenska kultursamhället. Nya samarbetsformer mellan TV eller radioföretag och läns och stadsteatrar kommer att kunna vitalisera svensk teater. Vi anser också att helt nya organisationsformer bör skapas för Radiosymfonikerna, Radioteatern och SVT Drama. De har alla karaktär av nationella kulturinstitutioner och bör ges möjlighet att verka på samma villkor som t.ex. Operan eller Dramaten. Det skulle kunna skapa en motvikt mot den huvudstadsdominans som helt naturligt präglar kultursektorn och ge fler skattebetalare valuta för de pengar som man sätter av till kulturen. Vi vill också öka möjligheten för fristående kulturskapare, t.ex. kortfilmsproducenter, att nå en ny publik via public service-uppdraget. Fru talman! I många år har kulturutskottet uttalat sig för att public service-företagen måste ta hänsyn till de publikgrupper som har svårt att fullt ut se eller höra programmen. Vi ser i utskottets skrivningar en ökad förståelse för kravet att alltfler TV-program ska text-TV textas. Däremot är fortfarande, som Inger Davidson påpekade, ambitionsnivån när det gäller uppläst textremsa alltför lågt satt. Vi kräver i en reservation att regeringen skärper kraven och att i stället för att detta bör erbjudas under tillståndsperioden ska uppläst textremsa erbjudas. Den tekniska utvecklingen gör att detta inte är något orealistiskt krav. Fru talman! Sveriges Utbildningsradio, UR, är enligt vår uppfattning ett främmande inslag i public service-verksamheten. Vi vill att hela public seviceuppdraget inom SVT och SR ska präglas av folkbildningsambitioner och anser att de rena utbildningsprogrammen med fördel kan överlåtas åt fristående programföretag. I ett första skede vill vi att UR:s förlagsverksamhet avvecklas och att läromedel, i den mån de behövs för programverksamheten, ska upphandlas. Det kan, fru talman, inte ha undgått någon att Moderata samlingspartiet från början motsatte sig den statliga miljardsatsningen på ett markbundet nät för digitala TV-sändningar. SVT måste under överskådlig tid erbjuda analoga sändningar i marknätet. För de digitala sändningarna är kabel, satellit och bredband tekniskt jämförbara och ekonomiskt överlägsna. Att då belastas med dubbla sändningskostnader i marknätet är inte försvarbart. Att i stället, som vi hoppas, förtydliga sändningsvillkoren så att det framgår att de satellitoperatörer som önskar erbjuda sina tittare tillgång till SVT:s kanaler ska kunna göra detta utan kostnad, ger ett snabbare genomslag för den digitala tekniken. Vi avvisar också förslaget om ett särskilt distributionskonto, där framför allt SVT kommer att dra på sig en miljardstor låneskuld under många år framöver för att klara de dubbla sändningsteknikerna. Det är uppenbart att detta kommer att inverka menligt på verksamheten. Det finns med de lösningar som vi föreslagit ingen anledning att nu öka medelstilldelningen till de tre företagen och därmed inte heller att höja TV-avgiften. I detta sammanhang hör också vårt förslag om att sälja Teracom AB hemma. Ett upphävande av de facto-monopolet och ett uppdrag till public serviceföretagen att upphandla sändningstjänster i konkurrens skulle skapa ett öppnare etermedielandskap. Även de företag som ägnar sig åt att paketera digitala TV-program och tillhandahålla avkodningsutrustning skulle enligt vårt förslag privatiseras. Fru talman! Jag vill bara för fullständighetens skull påpeka att vi också står bakom en trepartireservation där vi efterlyser aktiva insatser från regeringen för att öka möjligheten för invånarna i de nordiska länderna att se varandras public service-utbud. I många år har arbetet med att åstadkomma de nödvändiga regeländringarna bedrivits utan att några egentliga framsteg gjorts. Det är ett beklämmande faktum att Sveriges Radios satsning på digitala sändningar, den s.k. DAB radion, har misslyckats. Vi avvisar inte att en utvärdering görs, som regeringen föreslår, men vi vill redan nu peka på att en anledning till den dåliga uppslutningen från lyssnarna har varit att utbudet styrts av politiska regler. Den privata radion måste ges möjlighet att finnas med i den tekniska utvecklingen, liksom andra fristående intressenter. Vi pekar i en reservation på möjligheten att erbjuda invandrarföreningar chansen att producera nätradio, dvs. radiosändningar över Internet, och föreslår att det ska införas ett produktionsstöd för att underlätta detta. Under alla omständigheter kommer fortsatta sändningar med analog teknik att behövas under lång tid framöver. TV-avgifter har blivit alltmer föråldrad på grund av den tekniska utvecklingen. Jag har redan pekat på att vi vill att skattefinansiering ska utredas som ett bättre alternativ. En ekonomiskt närmast försumbar men ändå politiskt viktig finansieringsväg är den sponsring som framför allt SVT enligt nuvarande regler kan ägna sig åt. Granskningsnämndens utslag häromdagen där två program fälldes för otillåten sponsring visar att det finns en gråzon mellan sponsring och försäljning av visningsrätter. Regeringen måste snarast överväga att förtydliga sponsringsreglerna. Skulle det visa sig svårt att hitta ett hållbart regelverk måste alternativet vara att inte tillåta sponsring över huvud taget. När det slutligen gäller regeringens förslag om en fortsatt översyn av public service-verksamheten bör den överordnade målsättningen vara att lösa frågorna om företagens roll, självständighet, finansiering och organisation. Ola Karlsson kommer längre fram i denna debatt att redovisa de principer som vi anser ska vara vägledande i detta arbete. Slutligen yrkar jag bifall till reservation nr 1 under punkt 1.

Fru talman! Moderaterna vill ju ha ett väldigt smalt public service-utbud. Jag kan på ett sätt ha sympati för det. Då tänker man sig kanske att fördjupningen och kvaliteten kan bli ännu tydligare. Men nu visar ju forskare som följer utbudet både i public service-kanalerna och reklamkanalerna att om public service håller hög kvalitet på sin underhållning så påverkar det också utbudet i reklamkanalerna. Public service sätter alltså en viss standard. Det tycker jag är något väldigt positivt. Därför tror jag att det är viktigt att public service också sänder underhållningsprogram av hög kvalitet. Visst kan man ha synpunkter, inte minst personliga synpunkter, på vissa av de program som går. Men om inriktningen ändå är underhållning av hög kvalitet så bör det här finnas med. Hur ser Jan Backman på det här sambandet mellan reklamkanalerna och public service?
Fru talman! Över huvud taget tror jag att SVT genom att sända program av hög kvalitet, oberoende av genre, bidrar till att sätta en rimlig kvalitetsnivå som även de kommersiella kanalerna strävar efter att uppnå.

Fru talman! Nej det var inte på något sätt det jag gjorde. Det finns kvalitetsprogram även i de kommersiella kanalerna. Jag tycker ändå att den här forskningen är viktig att belysa eftersom Moderaterna så väldigt tydligt talar om ett smalt utbud där underhållningsprogrammen i stort sett försvinner. Är inte då också risken stor att publiken missar de fördjupande programmen och de andra program som kanske Jan Backman hellre vill att de ska se? Det är ju ändå så att även om man zappar har man preferenser för vissa av programmen. Kan alltså Moderaterna på intet sätt tänka sig att den bredd som finns i dag mellan fakta, fördjupning och underhållning kan få finnas kvar? Vi tycker att det är viktigt.
Fru talman! Det finns säkert mellanformer. Vi har ju sett hur SVT har försökt att göra underhållningsinslag i samhällsupplysande program för att den vägen åstadkomma en publik uppmärksamhet som man vill ha. Så snäva gränser kommer det inte att finnas i framtiden heller. Nog kommer man att kunna skratta även åt SVT:s program i Moderaternas public service-värld, det tror jag.

Fru talman! Det är intressant att Vänsterpartiet väljer att fokusera på de moderata reservationerna. Det kanske också är lite symtomatiskt att hon tillmäter uppgörelser i slutna rum så stor betydelse att de t.o.m. ska överordnas den offentliga debatten och den fria motionsrätten i riksdagen. Räkningen är rätt. Det totala antalet moderata reservationer är 19. Av dem handlar fem om finansieringen, som inte ingick i beredningsuppdraget, fem handlar om distributionsfrågor, en handlar om Teracom, som inte heller hörde hit, en handlar om textremsan, där vi har skärpt skrivningen från ett bör till ett skall, två handlar om decentralisering och utläggning, och där har även folkpartister, kristdemokrater och centerpartister reserverat sig, två handlar om UR, och en handlar om inriktningen på den kommande utredningen. Jag tycker att det är en felaktig beskrivning att säga att vi har desavouerat våra utredningsrepresentanter. Vi har vidareutvecklat deras tankar som de inte fick inte möjlighet att göra i slutet av beredningen.
Fru talman! Jan Backman går här i försvar för sina 19 reservationer. Jag tycker att om man hade tagit den föregående beredningen på fullaste allvar så skulle man ha bifogat särskilda yttranden för att ha med det i processen till den kommande beredningen som ska tillsättas redan under denna tillståndstid. Moderaterna har alla möjligheter att i den nya beredningen försöka få in de krav som de inte hade så stor framgång med i den tidigare beredningen. Men vi var överens. Vi verkligen vände och vred på alla våra argument. Och moderaterna var väldigt delaktiga i denna diskussion. Jag vill inte på något sätt förringa den offentliga debatt som vi nu har. Den är viktig. Det är det viktigaste av allt. Men det lades faktiskt ned väldigt mycket diskussioner i den tidigare beredningen också. Och det tycker inte jag att moderaterna har visat respekt för här i dag.